Fru talman! En lång dags debatt är på väg mot natt. I fråga om jobben och kampen för dessa började natten för Sverige tyvärr för länge sedan. De flesta minns säkert hur socialdemokratin när det begav sig vid det senaste valet lovade svenska folket att det som definierades som den öppna arbetslösheten på ett år skulle pressas ned till 5 %. Naturligtvis sades det inte ett ord om att detta skulle ske på något annat sätt än att den totala arbetslösheten skulle följa med nedåt i samma takt. Nu tre år senare framträder ett dystert facit av dessa vallöften och den socialdemokratiska politiken i riktigt tydlig dager. Det står illa till med jobben i Sverige. Det står illa till med alla de människor som förvägras möjligheten att få utlopp för sina ambitioner och sin kreativitet. Det står illa till med det som dessa människor skulle kunna bidra med, och också med landets samlade ekonomiska styrka. Det står illa till med den sociala stabilitet som kräver att människor har möjlighet att finna en egen konstruktiv försörjning. Socialdemokraterna bär på en mycket tung ekonomisk och social ryggsäck. Låt mig, fru talman, i den här debatten utgå från tre uppsättningar siffror. De är inte många, men de är tydliga nog att för att illustrera den utsatthet som Sverige för närvarande befinner sig i. De två första uppsättningarna hämtar jag från den SCB-undersökning som publicerades bara för några dagar sedan. Den första uppsättningen uppgifter säger, dystert men tydligt, att varje månad under detta år har inneburit ett rekord i arbetslöshet jämfört med motsvarande månad i historisk tid. Tre år efter det att socialdemokratin lovade att pressa ned den öppna arbetslösheten till under 5 % slår alltså Sverige månad för månad rekord i arbetslöshet. Om jag också skulle skicka med en liten stickfråga i detta sammanhang till Centerpartiet skulle den lyda: Föresvävar det inte någon gång er centerpartister, som under de senaste åren gjort det till en huvudfråga att bli ense med socialdemokratin, att det är något i denna politik som inte fungerar? Den andra uppsättningen siffror är på sitt sätt ännu tydligare. Det är de siffror - återigen enligt samma SCB-undersökning - som säger, inte hur hög arbetslösheten är, men hur många arbetstillfällen Sverige har tappat under de senaste åren. Det dystra facit i detta hänseende är att Sverige under de senaste två åren tappat litet drygt 50 000 jobb om året. Jag hör redan repliken från socialdemokraterna, nämligen att det var efter de eländiga borgerliga åren. Låt mig påminna om att de 50 000 jobb om året som har tappats de senaste 24 månaderna följde efter en period när jobben faktiskt blev fler. 1994 var Sverige på väg upp. Då skapades det arbeten som kunde sätta människor i jobb och ge Sverige nytt välstånd. Sedan bröts kurvan. Ett av de år som sedan följde har av statsministern fått namnet Det förlorade året. Drygt 50 000 jobb om året har alltså försvunnit de senaste 24 månaderna. Den tredje uppsättningen siffror vänder blicken framåt, från detta dystra facit, för att försöka skapa oss någon föreställning om vad vi har att vänta oss under åren framöver. Det visar sig då att fram till år 2000 - som regeringen själv säger är det år mot vilket dess nuvarande insatser skall mätas - skall den samlade arbetslösheten pressas ned med hela 0,8 %. I dag är den drygt 14 %, och i morgon, dvs. år 2000, är den litet drygt 13 %. Man skiftar visserligen de konton på vilka arbetslösheten bokförs. Människor kallas någonting annat år 2000 än de kallades år 1995 eller 1996. Men arbetslösa är de likväl, förvägrade möjligheten att ge sin produktiva insats till samhället och till sin egen personliga försörjning. Detta är riktigt illa. Att det är illa historiskt må vara, om det fanns något litet ljus i änden på tunneln, men trots den s.k. högkonjunktur som inte minst finansministern här tidigare i debatten har skrutit om blir det inga nya arbeten för människor att utnyttja för sin personliga utveckling och egen försörjning. Tydligare än så kan haveriet i en ekonomisk strategi inte gärna illustreras. Vad hjälper det om man hävdar att man har sanerat samhällsekonomin med 80-90 miljarder kronor i skattehöjningar, om man har gjort det till priset av att hundratusentals människor förvägras möjligheten till ett ordentligt, hederligt arbete? Det Socialdemokraterna nu försöker gottskriva sig kommer i själva verket att visa sig vara en ekonomisk och social bumerang för det svenska samhället, en bumerang som Socialdemokraterna och - som jag antydde förut med tillägget "tyvärr" - och Centerpartiet bär ansvaret för. Det finns, fru talman, två grundläggande problem i vilkas orsaker man kan söka svaren på det som Sverige i dag brottas med. Det första problemet diskuterades åtskilligt i den debatt som föregick denna, nämligen att arbete i Sverige kostar för mycket. Men det beror, nota bene, inte på att lönerna i Sverige är för höga - det är inte där problemet ligger. Tvärtom ligger lönerna i Sverige i internationell jämförelse inte alls märkvärdigt högt för många yrkeskategorier. Problemet är att kommuner, landsting och stat utöver lönerna dessutom lägger på sina anspråk, på en nivå som däremot ligger i den absoluta världstoppen. Tillsammantaget blir arbetet därmed för dyrt. Det blir det framför allt för de människor som har de allra största svårigheterna att bära denna höga kostnad. Det är inte de mest högkvalificerade som slås ut från den svenska arbetsmarknaden, utan det är de som har den minsta förmågan att bära kostnader av det slag som riksdag, landsting och kommunfullmäktige anser att det är moraliskt försvarbart att lägga på dem. Jag har vid flera tillfällen tidigare i riksdagen frågat vari moralen ligger att man strax innan man slås ut från arbetsmarknaden, ut i bidrag, anses kapabel att bidra med mer än 60 % i skatt av den samlade lönekostnaden. Vari ligger moralen att människor med så låg betalningsförmåga skall anses behöva betala så mycket? Det verkliga priset för denna moral är dessutom att de inte får behålla det jobb som de annars skulle ha kunnat glädjas åt och som samhället skulle ha haft nytta av att de utfört. Det andra problemet är att arbetet är för svårt att organisera. Låt mig klargöra att detta inte har någonting att göra med en diskussion om vad som möjligen en gång skulle kunna tänkas vara en rimlig ordning när det gäller arbetets organisation och förhållandena på arbetsmarknaden. Vad jag vill fråga är om det är rimligt att anta att regler och förhållanden som introducerades på arbetsmarknaden under ett ekonomiskt, socialt och strukturellt skede skall anses automatiskt vara giltiga när dessa villkor förändras och omvärlden utsätter Sverige för nya utmaningar. Mitt svar är att de som i nostalgi drömmer sig tillbaka till segrar som en gång vunnits gör klokt i att betänka att nostalgin i dag är en huvudorsak till att så många människor förvägras sin rättmätiga plats på arbetsmarknaden. Bankekonomen, och åtminstone tidigare socialdemokraten, Klas Eklund skrev vid ett tillfälle i den socialdemokratiska idétidskriften Tiden om hur vi i Sverige tenderade att underskatta kraften i den omvandling av arbetsmarknader och ekonomi som ligger i globaliseringen, att vi hade en tendens att underskatta kraften i den konkurrens Sverige utsätts för från länder som vi tidigare knappt vant oss att stava till. Jag tror att Klas Eklund hade alldeles rätt. Vi tenderar att underskatta kraften i de nya villkoren och därmed underskatta behovet av vår egen förändring. Vad jag nu talar om har ingenting att göra med det som man brukar få höra som motanklagelse, nämligen att moderater och andra som talar slikt språk skulle vilja göra människor utsatta på arbetsmarknaden. Vad vi talar för är en förändring som gör att de över huvud taget får en chans att finna en plats på den arbetsmarknad som de i dag stängs ute från. Den värsta otrygghet en människa kan drabbas av är otryggheten av att förlora sitt arbete. Uppåt en miljon människor har drabbats av detta i dag. För några dagar sedan avslutades den socialdemokratiska europeiska kongressen i Malmö. Några av oss som hade möjlighet att åtminstone på TV följa de två s.k. huvudanförandena fick oss en liten tankeställare om vad som händer i den socialdemokratiska europeiska idévärlden, mellan traditionalisten Jospin i Frankrike och den som tvivelsutan är på väg att nydana åtminstone sitt parti, nämligen Tony Blair i England. Det intressanta med Tony Blair - om jag för stunden ber att få lägga premiärminister Jospin till de ideologiska handlingarna - är att han gick till val på ett uttryckligt löfte om att behålla de föränderliga lagar som tidigare av konservativa regeringar hade introducerats i Storbritannien. Uttryckligen skulle denna arbetsmarknadspolitik, som av svenska socialdemokrater utmålas som asocial, föras vidare i ett nytt laboursamhälle. Det är inte nog med det, utan som villkor för att skriva på ett sysselsättningskapitel i den europeiska unionens nya fördrag uttalade sig Tony Blair dessutom för att det så förhatliga uttrycket flexiblare arbetsmarknad skulle skrivas in i fördraget. Min fråga till dagens socialdemokrater är var det är som Blair egentligen har fel. Det kan rimligtvis inte vara så att man både kan företräda den socialdemokratiska Jospinliknande uppfattningen i Sverige och kan hävda att Tony Blair också har rätt. Alla som kunde och ville se skillnaden mellan Jospinfolket i Europa, som Göran Persson och andra, och Tony Blair på den socialdemokratiska europeiska kongressen hörde och såg det med stor tydlighet. Jag skulle därför, fru talman, gärna vilja ha besked om vad som är problemet i den Blairska uppfattningen, vad han gör för fel, vad det ty åtföljande är som socialdemokraterna inte kan acceptera och vad som är skälen till detta. Sanningen är ju den att den politik som han nu ärver har pressat ned arbetslösheten i Storbritannien från 10-12 %, dvs. numera normala svenska nivåer, ned till 5-6 %. Så vilket är egentligen problemet med Tony Blair, och vad är det som socialdemokraterna under inga omständigheter kan acceptera i dennes politik? Det finns också ett alternativt svar, fru talman, som skulle glädja mig mycket, och det svaret skulle vara att Tony Blair faktiskt har rätt. I så fall skulle en ny allians kunna knytas mellan alla - oavsett partifärg - som vill få en förnyelse av Sverige. De kan räcka varandra handen och säga: Det må vara en sak hur det har varit i det förgångna. En annan sak är vad vi gemensamt kan göra för att sätta Sverige i arbete. Vi moderater har i denna debatt presenterat vårt program. Det är inte ett program styckevis och delt, utan det är ett program i en helhet som säger: Vi måste skapa förutsättningar för människor att bli anställda. Vi måste skapa förutsättningar för företag att bildas. Vi måste skapa förutsättningar för den svenska arbetsmarknaden att arbeta i god och fruktbar konkurrens med den nya omvärlden. Vi måste skapa förutsättningar för människor att få den kunskap det nya samhället kräver. Men vi kan inte bara göra något enstaka av allt detta. Vi kan inte bara sänka skatten och behålla arbetsmarknaden som den är. Vi kan inte bara reformera arbetsmarknaden och behålla skatten som den är. Vi kan inte bara utbilda människor till en arbetsmarknad som i alla fall inte kommer att anställa dem när utbildningen är färdig. Så låt oss se: Finns det i den här debatten förutsättningar för förnyelse och nytänkande, eller skall den också visa att socialdemokratin framför allt går Jospins väg och vänder den nya europeiska traditionen ryggen?

Fru talman! För tre år sedan lovade socialdemokraterna här i kammaren att arbetslösheten snabbt skulle sjunka. Ja, redan 1995 skulle den vara under 5 %. Men vad har hänt? Jo, efter två och ett halvt års socialdemokratiskt styre har arbetslösheten ökat och sysselsättningen minskat, trots att vi har en ganska hygglig konjunktur. På arbetsmarknaden råder stiltje. Naturligtvis är detta ett stort misslyckande. Visst förstår man att tanken och viljan finns, men arbetsmarknadsministern kämpar hjälplöst mot de enorma väderkvarnsvingarna. Den grundläggande felsynen hos socialdemokratin, livligt påhejad av fackföreningsrörelsen, är att dels ge så stor trygghet som möjligt åt dem som redan har ett arbete, dels att satsa på åtgärder åt dem som blir arbetslösa. I praktiken skapar den politiken svårigheter för redan arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som minskade skatteintäkter gör att jobb i den "säkra" offentliga sektorn hotas. Allt färre vågar överge sin anställning för att pröva något nytt, av rädsla att hamna längst ned på anställningslistan. Alltför få småföretagare vågar nyanställa. De två stora stötestenar som alla företagare alltid för fram är den långa sjuklöneperioden, som måste bort, och en modern arbetsrättslag, som måste in. Häromdagen fick jag från AMS ett pressmeddelande med ett ganska hoppfullt budskap på första sidan, där det hette: "Färre arbetslösa än förra året." Nu har det äntligen vänt, tänker man då. Vad hittar man då när man fortsätter att läsa? Jo, antalet sökande utan arbete var 471 000 i maj 1996 och 488 000 i maj 1997, alltså 17 000 fler. Antalet långtidssökande hade ökat med 19,3 %, från 113 000 till 135 000. Då måste man fråga sig: Hur för en seriös statlig styrelse statistik? Vad säger ansvariga politiker om detta? Försöker styrelsen föra läsarna bakom ljuset, och i så fall av vilken anledning? Fru talman! Vi som fortfarande tror att arbetslösheten går att bekämpa hoppas att regeringen någon gång skall angripa kärnfrågan, att underlätta för företag så att nya jobb skapas. Regeringens lösning i vårpropositionen är helt annorlunda. De arbetslösa skall bort från arbetsmarknaden. Massiva åtgärder sätts in för att pressa tillbaka utbudet av arbetskraft, hundratusentals människor skall in i extraordinära utbildningsåtgärder, förtidspensioneras eller erbjudas att lämna jobbet. Vi tror att det här är en mycket farlig väg att gå, då folk lätt kan få uppfattningen att jobben har tagit slut. Det ljusnar inte för Sverige för att grannen som är arbetslös förtidspensioneras. Risken är mycket stor att en känsla av hopplöshet sprider sig till alltfler. Fru talman! Att ha ett arbete är en förutsättning för att kunna leva ett anständigt och självständigt liv. Genom att arbeta har den enskilda människan möjligheter att försörja sig själv, skapa och påverka sitt eget liv. Men ett arbete medverkar också till en gemenskap, att kunna få vara med och ta ansvar för vår gemensamma välfärd. Sveriges allvarligaste problem är just bristen på arbetstillfällen - vi jobbar som nation inte för mycket utan för litet. Regeringen har bristande insikt om att det är en näringsvänlig politik som skulle ge en sysselsättningsökning. Sysselsättningen har i stället det senaste året minskat med 66 000 personer. Det är därför förvånande att regeringen inte inser att jobb skapas genom företagande. Vi har för få småföretagare, och de 400 000 som finns drar sig numera för att anställa. Vi i Folkpartiet anser att det är en nödvändighet att bl.a. sänka skadliga skatter för företagen. Fru talman! Folkpartiet avvisar alla defensiva förslag som syftar till att minska utbudet av arbetskraft, vare sig det rör sig om omotiverad arbetstidsförkortning, förtidspensionering eller resursarbeten. Förslaget om förtidspensionering ger en felaktig signal, som riskerar att påverka arbetsgivares attityd till äldre anställda negativt. Resursarbete eller den s.k. Kalmarmodellen ger undanträngningseffekter och får den enskilde att tro att han eller hon har ett reguljärt arbete. Fru talman! Vår uppfattning är att volymen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör minska. Hittills har politiken präglats av att så många av de arbetslösa som möjligt skall omfattas av åtgärder. Det har däremot varit ett litet intresse för att se om åtgärden verkligen leder till ett riktigt arbete. En nyligen presenterad undersökning gjord av Näringslivets ekonomifakta visar att AMS-insatser har mycket liten effekt, om ens någon, på chansen att få ett arbete. 14,4 % av arbetslösa januari 1996 som hade deltagit i åtgärder hade fått jobb ett år senare. 14,8 % av arbetslösa som inte deltagit i åtgärder hade också fått jobb ett år senare. Alltså fanns det ingen betydande skillnad. Vi anser därför att det vore bättre att använda en del av medlen för att sänka arbetsgivaravgifterna, så att fler jobb kan komma till. Vi tycker däremot att det är glädjande att regeringen nu tydligare betonar kvalitetskravet i framför allt arbetsmarknadsutbildningen. Fru talman! Arbetsmarknadsåtgärder när det gäller personer med nedsatt arbetsförmåga är däremot oerhört betydelsefulla. Vi i Folkpartiet är därför mycket bekymrade över läget för Samhall och de ständiga nedskärningarna på lönebidragen. Sedan övergången till aktiebolag 1992 har riksdag och regering krävt förbättrade resultat av Samhall. Dessutom har man där inte fått kompensation för löneökningar och den förlängda sjuklöneperioden. För många är Samhall en inkörsport till ett riktigt arbete, och med det nu akuta problemet att inga pengar finns avsatta i vårbudgeten till lönekompensation 1998 finns det stor risk för att ökad arbetslöshet kommer också för de handikappade. Inför 1997 föreslogs ett ytterligare sparkrav om 170 miljoner, där arbetsmarknadsutskottet efter förslag från bl.a. Folkpartiet mildrade detta sparkrav med 75 miljoner. Riksdagen bör därför bifalla Folkpartiets förslag om ökat stöd till Samhall och de arbetshandikappade med lönebidrag. Vi anser också att regeringen noga bör överväga Samhalls förslag, som innebär att de kan sysselsätta ytterligare 1 500 arbetshandikappade till en merkostnad av 180 miljoner. Eftersom merparten av dem som nyanställs kommer från akasseersättning eller socialförsäkringssystemet, skulle utgiften sannolikt bli väsentligt mindre. Fru talman! Avslutningsvis kan jag inte låta bli att kommentera riksdagens sätt att arbeta. Som relativt ny ledamot blir jag allvarligt oroad över att den demokratiska processen blir åsidosatt när betänkanden jagas fram under mycket stor tidspress. Kanslipersonalen tvingas arbeta långt in på nätterna och även på obekväm arbetstid, och ledamöterna hinner inte få ut sitt arbetsmaterial i tid. Det slutdokument som vi nu ser, betänkandet om 500 sidor, måste också för en mycket rutinerad ledamot vara svårt att hinna sätta sig in i. Jag tycker därför att det finns skäl för riksdagen att se över nuvarande arbetssätt.

Herr talman! När vi i arbetsmarknadsutskottet åter står här och debatterar denna för alla viktiga fråga - arbetslösheten - hoppas jag att regeringen, även om den som Hans Andersson påpekade inte är representerad här i dag, tar till sig alla de goda förslag som kommer upp och grundligt analyserar dessa till gagn för Sveriges många arbetslösa, som är försatta i denna hemska situation. Att befinna sig i samhällets utkant och se dagarna rinna i väg utan att en lösning finns inom räckhåll är förödande för många drabbade. Självförtroendet sviktar, och man mister tron på livet. Vi måste tillsammans i Sveriges riksdag ta verkliga krafttag och gemensamt försöka komma till rätta med vår tids gissel - arbetslösheten. Herr talman! Vi i Miljöpartiet de gröna har i många debatter framfört vårt förslag om en arbetstidsförkortning. Jag känner nu att det kanske börjar lossna litet även hos regeringen när det gäller tankarna på att korta arbetstiden, men det får inte ske med så futtiga tag som 20 minuter per vecka. Det kommer inte att innebära att 200 000 nya jobb skapas, vilket vi i Miljöpartiet vill. Det nämnde även Hans Andersson i sitt tal. En så liten förkortning kommer bara att ätas upp av rationaliseringar. Så hävdar också regeringen att en arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan som ett första steg inte skulle ge något nämnvärt antal nya jobb. Detta är naturligtvis helt fel, vilket flera försök och genomförda arbetstidsförkortningar i andra länder har visat. Miljöpartiets arbetstidsförkortning har konstruerats så, att deltidsarbetande och arbetslösa som får jobb kan leva på en ökad reell köpkraft. Heltidsarbetande får klara sig med gällande köpkraft, och höginkomsttagarna kan inte få full kompensation. Småföretagare skulle våga anställa betydligt fler än i dag, då kostnaderna för arbetsgivarna skulle vara realistiska och inte kvävande. Men det handlar inte bara om att dela på jobben. Det handlar om att vi går in i en internationell arbetsmarknad där människor redan nu roterar mellan olika företag och att de har flera arbeten, t.o.m. samtidigt. Sverige behöver drastiskt öppna sig för kreativa småföretag. Sannolikt kommer vi alla att jobba litet mer och inte mindre i framtiden, men det står inte i motsättning till en arbetstidsförkortning som ger individen större möjligheter att välja vad han skall göra med sin tid. Herr talman! Miljöpartiet säger nej till resursarbetena, eller Kalmarmodellen, som föreslås i finansutskottets betänkande. Det är inte något direkt lysande förslag. Att någon skall bli avskedad från sitt jobb i den offentliga sektorn för att senare komma tillbaka i form av en resursperson är ingen lyckad lösning. Det vore bättre om man satte in alla klutar för att behålla personalen på sin ursprungliga plats. Det skulle bl.a. kunna ske genom den arbetstidsförkortning som Miljöpartiet föreslår, kombinerat med den skatteväxling som Roy Ottosson har pratat om tidigare i dag, som vi också föreslår, vilken skulle innebära att 10 000 Jag finner det inte rätt att man blir avstängd från akassan om man tackar nej till ett resursarbete som man många gånger inte är utbildad för eller passar till. Jag finner det heller inte rätt att en resursperson inte skulle få betald semester och inte heller kan ta semester, eftersom resurspersonen kommer att gå in som vikarie för ordinarie anställda och härigenom också tränga ut ordinarie jobb. Många har ju faktiskt försörjt sig på att vikariera med kort varsel. Kanske har detta ändrats i och med finansutskottets förslag till förändring av Kalmarmodellen. Vad gäller nu, Johnny Ahlqvist? Har en resursperson fortfarande reseförbud, eftersom man står till arbetsmarknadens förfogande? Eller har detta förhållande ändrats, Johnny Ahlqvist, i och med att man skall stå till arbetsmarknadens förfogande motsvarande 10 %. Kalmarmodellen har ju nu ändrats, så att det bara handlar om ett beredskapsarbete. Blir det förhållandet att dessa personer blir ett konstant B-lag - när de får gå tillbaka till sitt gamla jobb med sämre betalt för att höja kvaliteten - ändrat när ersättningen nu betalas ut i form av en lön som arbetsgivaren senare får kvittera ut från länsarbetsnämnderna? Pengarna kommer ju ändå bara att går runt. Om detta har ändrats innebär det en förbättring i förslaget, men i så fall är det inte heller någon nyhet i vårpropositionen. Herr talman! Den s.k. generationsväxlingen, som regeringen föreslog i vårpropositionen, är ganska kortsiktig. Det kan tyckas bra att ersätta en äldre med en yngre på en arbetsplats. Men att så här byta ut en grupp mot en annan på arbetsmarknaden är inte bra. Äldre kan härigenom känna sig tvingade att sluta för en yngre, och de kommer då att betraktas som utanför systemet. Detta är en konstlad form av arbetstidsförkortning. Om man dessutom inte fyller år i rätt vecka kommer man inte heller att kunna ta chansen. Dessutom får de unga betala bytet med 624 miljoner kronor. Med tanke på att man tidigare har slopat förtidspensionering på grund av arbetsmässig bedömning är förslaget inkonsekvent. Till sist, herr talman, vill jag säga att Miljöpartiets ekonomiska politik innebär att alla skall ha rätt till arbete. Arbetslösheten upplevs som destruktiv och passiviserande för många människor och är samtidigt ett fruktansvärt slöseri med både den enskildes och samhällets resurser. Industrin är ju inte inne i sin storhetstid just nu. Det är en realistisk bedömning att allt färre i framtiden kommer att arbeta inom industrin på grund av bl.a. rationaliseringar. Tjänstesektorn inom vård, omsorg, kultur och utbildning kommer att växa. Och i dagens arbetsmarknadsstatistik har vi sett att också lärartjänsterna har ökat. Behovet av vård och omsorg minskar inte, trots att man gör nedskärningar i den här sektorn. Om man accepterar en hög arbetslöshet accepterar man även ett samhälle med allt större klyftor. En hög arbetslöshet är orimlig ur såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt perspektiv. Låt oss då, herr talman, skatteväxla, arbetstidsförkorta och dela på jobben. Därigenom minskar vi arbetslösheten drastiskt. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 6 och till den gemensamma reservationen nr

Herr talman! Hans Andersson! Att vi har dragit ner i budgeten beror alltså på arbetstidsförkortningen. Vi räknar med 200 000-250 000 nya jobb. När man inför en arbetstidsförkortning kommer man ju också att spara på arbetslöshetskassorna. Där ser vi då den här besparingen. I vår rapport har vi också räknat hur mycket man netto kan tillföra. Det blir netto 20 miljarder kronor, som vi kommer att använda till att sänka egenavgifterna och till att höja grundavdraget. Det är så vi vill genomföra detta. Kalmarmodellen finns ju inte längre i finansutskottets nya förslag. Det handlar ju om ett beredskapsarbete. Regeringen har ju i så fall inte kommit med ett nytt förslag. Som jag sade tidigare är grunden till att vi säger nej till den här Kalmarmodellen just att man inte kan få semester, att det blir ett konstant B lag när människor sparkas från sina jobb och kommer tillbaka med lägre lön. Detta är den stora anledningen till att vi har sagt nej till förslaget. Dessa människor har ju också reseförbud, eftersom de står till arbetsmarknadens förfogande. Nu har man i finansutskottets förslag minskat detta till 10 %, så det blir litet skillnad. Man är också arbetstagare i stället för arbetslös.

Herr talman! Jag tycker inte att vi är en börda i kampen för en kortare arbetstid. Vi har räknat på detta mycket noggrant, Hans Andersson. Att vi tar hem dessa effekter beror på att vi skapar så många nya jobb med vårt förslag. Jag förstår att Hans Andersson är irriterad på att vi i Miljöpartiet gått ut i debatt. Egentligen gick Hans Andersson emot mig redan i mars, så det var inte vi som startade debatten. Vänsterpartiet vill ju, som Gudrun Schyman skrivit, sänka arbetstiden i ett slag med bibehållen lön, men det går inte vi ut med. Vi vill i stället ta de 20 miljarder som jag nämnde till att höja grundavdraget och sänka egenavgifterna. När det gäller utbildningsbidraget är det så här: Om man går med på den generationsväxling som regeringen nu föreslår försvinner 624 miljoner. Går man inte med på den växlingen försvinner de inte.

Herr talman! Till dem som kritiserat att arbetsmarknadsministern inte befinner sig i kammaren vill jag börja med att framföra att hon är ute på andra och tyngre uppdrag. Att ministern inte här beror alltså inte på någon form av nonchalans mot riksdagen. Jag vill också framföra ett tack till arbetsmarknadsutskottets kanslipersonal, som under många dagar och nätter arbetat fram detta yttrande till finansutskottet. Jag instämmer något i Folkpartiets kritik mot budgetprocessen, men det är ju vi här i kammaren som själva har beslutat om den. Ingen annan än vi själva kan ta på sig ansvaret för det. Herr talman! Som många har sagt är arbetslösheten det största problemet vi har. Arbetslöshetens pris är oerhört högt. Den leder till ökade klyftor mellan människor, till ökade motsättningar och i värsta fall till att människor slås ut, inte bara från arbetslivet utan också socialt. Det ekonomiska priset är också oerhört högt, både för dem som förlorar arbetet och för dem som har sina jobb kvar. Effekten av hög, bestående arbetslöshet blir att allt färre skall försörja alltfler. Den cirkeln måste brytas. Det är därför mycket intressant att i dag föra en diskussion om de alternativ till lösning som har presenterats. Per Unckel låste som vanligt in sig i statistik. Jag kunde inte någonstans uppfatta att Per Unckel hade något konkret förslag till lösning på detta oerhörda problem. I stället var hans stora fråga till mig varför det finns en tvist mellan engelsk och fransk socialdemokrati. Jag förstår att Per Unckel hellre vill debattera det, eftersom det nog är bäst för honom att han inte redovisar de moderata förslagen på sysselsättningsområdet. Folkpartiet stämde som vanligt in i den allmänna klagovisan tillsammans med Moderaterna. Inte heller i det anförande som hölls av Folkpartiets företrädare kunde jag notera några konkreta förslag. Det är både märkligt och magstarkt att Per Unckel kritiserar regeringen för att ta till övertoner om hur bra det har varit tidigare. Jag brukar inte använda mig av en retorik där man går tillbaka i tiden, men nu känner jag mig faktiskt tvingad att tala litet om hur det var för tre år sedan, herr talman. För tre år sedan lämnade den borgerliga regeringen över ett land som stod inför en finansiell kollaps. Det är inte utan att man då förfäras när man hör de borgerliga företrädarna här sjunka så djupt i debatten och göra en historieförfalskning. För tre år sedan var var tredje krona i statsbudgeten lånad. Under tre år med borgerlig regering fördubblades statsskulden, arbetslösheten tredubblades och budgetunderskottet långt mer än fyrdubblades. Jag tycker faktiskt att det även i en debatt här i kammaren skall finnas litet ödmjukhet - man skall kunna konstatera att det var på det här sättet, Per Unckel. Jag tycker själv inte om den här debattekniken, men tyvärr har de som föregått mig i talarstolen inlett debatten på det sättet. Om någon för två år sedan hade sagt att vi i denna budget utan att låna en enda krona skulle satsa 16 miljarder för att öka sysselsättningen och satsa på vård, skola och omsorg, hade den personen troligtvis blivit kallad för lögnare, eller åtminstone obotlig optimist. Nu kraxar samma olyckskorpar igen, i form av den borgerliga oppositionen. Samma personer som var helt säkra på att vi inte kunde klara att sanera statens finanser säger nu att inte kan halvera den öppna arbetslösheten till 4 % år 2000. Men, Per Unckel, ni kommer åter att ha fel! Vi kommer att klara att ha de offentliga finanserna i balans 1998, och vi kommer att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Herr talman! I dag behandlar vi regeringens vårproposition. Den innehåller ett fempunktsprogram för arbete och utbildning. Detta program betalar vi själva - vi skickar inte räkningen till kommande generationer. Den politik vi fört under åren sedan maktskiftet gör att vi nu kan vara offensiva och ta avgörande steg mot en ekonomi med arbete åt alla. Låt mig först kort beröra de fyra första punkterna: satsning på vård och omsorg, utbildning, ekologisk uthållighet och ett gott företagsklimat. Sedan går jag mer utförligt in på områden som behandlats i arbetsmarknadsutskottet, nämligen satsningar på offensiv arbetsmarknadspolitik. För det första: Kvaliteten på och tillgången till vård, omsorg och skola skall förbättras för att möjliggöra ett högt deltagande i arbetskraften för såväl män som kvinnor och för att skapa den i samhället nödvändiga tryggheten. Redan i år skjuter vi till 4 miljarder kronor till kommuner och landsting. Nästa år blir det ytterligare 8 miljarder. Därmed kan väntetiderna förkortas, kvaliteten i äldreomsorgen bli högre, de psykiskt störda ges en bättre vård och vården i livets slutskede förbättras. De ökade resurserna bör vidare leda till att förstärkta resurser ges till skolelever med behov av särskilt stöd och även till att en särskild satsning inom skolan görs på miljö, natur och teknik. För det andra: Utbildning och kompetens skall prägla hela Sverige. Såväl unga som äldre, kvinnor som män, skall ges möjlighet att förbättra sin kompetens och kunskap. Det handlar om enorma satsningar på vuxenutbildning och högskola. Tillsammans med tidigare satsningarna innebär det att den samlade satsningen år 2000 är 200 000 platser. Vi genomför faktiskt en andra utbildningsrevolution. Dessutom expanderar vi den kvalificerade yrkesutbildningen, så att det totalt kommer att finnas ca 9 000 platser hösten 1998. Vi inför också en ny, modern lärlingsutbildning. För det tredje: Vi lägger grunden för en ekologiskt hållbar utveckling. Med ett trepunktsprogram för att ställa om Sverige till ett ekologiskt samhälle tar vi avgörande steg mot en långsiktig, god utveckling både för miljön och jobben. Det handlar om ett investeringsprogram på 5,4 miljarder kronor under tre år. Det handlar om att effektivisera energianvändningen och att öka användningen av förnybara energikällor, och det handlar om ett infrastrukturprogram på 3,3 miljarder under år 1999 och 2000. För det fjärde: Vi befäster ett gott företagsklimat i Vi har ett gott företagsklimat i Sverige. Det viktigaste bidraget till detta är utan tvekan sunda statsfinanser som ger låga räntor. Jag förmodar att jag inte behöver upplysa Per Unckel och kammaren om vilka räntenivåer vi hade för ett antal år sedan, när vi hade en annan regering här i landet. Ett annat viktigt bidrag är naturligtvis framtidstron hos medborgarna. Med statens finanser i balans och en nedgång i arbetslösheten kommer efterfrågan att öka. I och med besluten här i dag, som har redovisats tidigare i debatten, kommer ytterligare förbättringar av företagsklimatet. Vi skapar också möjlighet för ytterligare nyföretagande genom att ge människor rätt till sex månaders tjänstledighet för att pröva en företagsidé. För det femte: Vi har en offensiv arbetsmarknadspolitik. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken spelar en nyckelroll i den socialdemokratiska strategin för ökad sysselsättning. Nu vässar vi den politiken ytterligare: Vi skjuter till 1 miljard kronor till arbetsmarknadsutbildning för att vi skall kunna ge fler en kvalificerad utbildning. Därmed kan vi utbilda folk så att vi undviker brist på kvalificerad arbetskraft när efterfrågan på arbetskraften åter ökar. Vi prövar en friare och flexiblare användning av a-kassemedlen. I stället för att vara passiv kan man kanske starta projekt, som regeringen nu ges möjligheter att besluta om, för att under en tidsbegränsad period pröva nya idéer. Och jag vet, herr talman, att dessa idéer finns bland kommuner och organisationer ute i landet. För att ytterligare höja kvaliteten inom den offentliga sektorn kommer resursarbete, den s.k. Kalmarmodellen, att temporärt införas i hela landet. Det innebär att den offentliga sektorn får ta emot en långtidsarbetslös som utför kvalitetshöjande arbete. Detta är, Barbro Johansson, en tillfällig lösning för att höja kvaliteten och minska risken för passivisering bland de arbetslösa. Åtgärden kommer att upphöra den sista december nästa år. Jag säger som Hans Andersson: Jag tror inte att Miljöpartiet hade haft något genomslag med sin arbetstidsförkortning fram till nästa år. Men jag kan uppmana Barbro Johansson att läsa betänkandet i de delarna, så är vi nog överens sedan. För att kraftsamla resurser till de yngre föreslås under 1997 en möjlighet till tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa. Dessutom avser vi att under 1997 återkomma med förslag om en s.k. generationsväxling där äldre arbetstagare får en avgångsersättning om arbetsgivaren i stället anställer en långtidsarbetslös yngre person. Vad leder då denna politik till? Vad blir resultatet? Enligt beräkningarna i vårpropositionen kommer arbetslösheten att sjunka till 4,5 % år 2000. Då fattas det en halv procentenhet för att målet om halvering av den öppna arbetslösheten skall uppfyllas. Därför kommer vi att återkomma med nya förslag i samband med budgetpropositionen. Vi socialdemokrater ger oss nämligen inte förrän vi nått det mål vi en gång har satt upp. Herr talman! Den största fördelningspolitiska orättvisan i dag finns mellan dem som saknar jobb och dem som har jobb. Det bästa sättet att minska klyftorna i samhället är att föra en politik som leder till full sysselsättning. Det är ett av många viktiga skäl till att vi nu lägger all styrka på att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Tack vare saneringen av de offentliga finanserna har vi nu ett utrymme, och det utrymmet använder vi nu till att bedriva en aktiv sysselsättningspolitik. Därmed kan vi uppnå det löfte vi har satt upp om att halvera den öppna arbetslösheten. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Det var mycket på en gång. Är det någonting, Johnny Ahlqvist, som jag har fått höra under det år jag har suttit här, så är det hur de borgerliga skötte finanserna under den förra perioden. Det har ni verkligen gått in för att tala om. Om ni hade gått in för att lösa arbetslösheten lika intensivt kanske vi hade haft ett bättre läge i dag. Johnny Ahlqvist sade att vi inte hade några förslag att komma med. Nu har den här debatten pågått sedan kl. 10.00 i morse. Det har lagts fram förslag från handlade om finanserna och om skattepolitiken. Jag sade i mitt anförande att vi satsar på småföretagen. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna, framför allt för tjänsteföretagens skull. Vi vill förändra i arbetsrätten. Det visade sig nämligen att arbetslösheten sjönk i slutet av den borgerliga perioden, och det skapades många nya jobb. Jag ställde i mitt anförande en fråga till Johnny Ahlqvist om hur AMS presenterar sin arbetsmarknadsstatistik. Jag hoppas att jag kommer att få svar på den frågan. Den var egentligen ställd till arbetsmarknadsministern, som dock inte är här. Hur presenterar AMS sin statistik? Är det verkligen så att den skall presenteras på ett sätt i ett pressmeddelande och att siffrorna sedan skall visa någonting helt annat? Och varför gör man det, i så fall? Är det för att föra folk bakom ljuset?
Herr talman! Låt mig börja med det som nämndes sist. Jag tycker faktiskt att det är en oerhört allvarlig anklagelse som Siri Dannaeus för fram dels i sitt anförande, dels i detta replikskifte. Tolkar man Siri Dannaeus påstående anklagar hon faktiskt AMS för att ljuga med statistiken. Jag tror att man skall vara oerhört försiktig med sådana anklagelser gentemot en statlig myndighet. Jag tror inte att det har funnits någon generaldirektör på AMS som på något sätt har friserat siffrorna, oavsett om det har varit en borgerlig eller en socialdemokratisk regering. Jag tycker därför att det här är mycket allvarligt. Vad jag efterlyste från Folkpartiets representant i debatten var vilka förslag det finns på arbetsmarknadspolitikens område. Folkpartiet tar stora ansatser och talar om det glömda Sverige, men det finns ju ingen trovärdighet i era förslag. Jag skall inte bry mig om att ta upp de förslag som diskuterats tidigare under dagen, för de gynnar dem som redan är besuttna och inte de andra. Dem har ni glömt bort i det glömda Sverige. Jag skall ta upp de förslag som rör arbetsmarknadspolitiken, Siri Dannaeus. Ni vill försvaga arbetstagarnas ställning genom förändringar i lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen. Ni anklagar Socialdemokraterna för att inte klara lönebildningen, vilket skulle bero på en koppling mellan Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Är det några som skall klara lönebildningsdiskussionen i det här landet är det nog en socialdemokratisk regering. Jag kan i varje fall inte erinra mig att det problemet löstes under den förra regeringen. Ni har inte några förslag, som jag har sagt tidigare. Det enda förslag ni har när det gäller arbetsmarknadspolitiken är att ni vill höja avgiften till a-kassan med ytterligare 25 kr. Detta, herr talman, vill jag knappast benämna konstruktiv politik eller konstruktiva idéer från Folkpartiet.
Herr talman! Beträffande statistiken, Johnny Ahlqvist, är det bara som jag läser innantill. Det står faktiskt på första sidan: Färre arbetslösa än förra året. Då måste jag ju tro på det när jag läser första sidan. När jag sedan slår upp siffrorna visar det sig att det är tvärtom. Det vill jag ha en förklaring på. Till det glömda Sverige tycker jag verkligen att Samhall, dvs. de arbetshandikappade och lönebidragstagarna, hör. Jag trodde att Socialdemokraterna skulle följa Folkpartiets förslag och verkligen satsa litet mer pengar där. Men det gjorde ni inte. Beträffande lönebildningen har ni ju inte kommit med något förslag. Det blev bara en utredning till. Man satsar på att parterna skall göra upp om det här. Beträffande a-kassan vill vi att man skall betala en litet större avgift. Nu har ju Socialdemokraterna också gått in litet grand för det, men ytterst litet. Sedan skall man i stället få ett större grundavdrag. Jag tycker inte att det är något speciellt med det. Låt mig ställa ännu en fråga till Johnny Ahlqvist: Varför behåller ni OTA-åtgärden när ni nu har infört resursarbeten? Det är ju fortfarande bara 5 000-6 000 människor som finns i den åtgärden. Och varför skall just de som är äldre än 55 år stoppas in i ett särskilt fack?
Herr talman! För att börja med den sista frågan är faktiskt OTA en långvarig lösning för äldre arbetstagare. Kalmarmodellen kommer, som jag sade från talarstolen, att vara under ungefär ett år. Siri Dannaeus gör det lätt för sig här. Jag har efterlyst konkreta förslag om arbetsmarknadspolitiken. Ni säger bara nej till allting. Ni säger nej till en generationsväxling. Ni säger nej till att låta äldre arbetstagare, 60-åringar som är arbetslösa, gå hem med bibehållen a-kassa. Det kan ju faktiskt, Siri Dannaeus, finnas äldre arbetstagare i 60-årsåldern som inte orkar ta ett jobb. Då tycker jag faktiskt att det är viktigt att kunna ge dem den här möjligheten. Men sanningen kanske är, Siri Dannaeus, att det i era stolta paroller om det glömda Sverige inte finns plats för vanliga, utslitna arbetstagare. Jag tror att jag skall tolka det på det sättet. Sedan balanserar Folkpartiet verkligen på en mycket slak lina, som vanligt. Å ena sidan säger ni att ni vill ge mer resurser till kommunerna och höja barnbidraget. Å andra sidan hävdar ni med en åsnas envishet att Sverige skulle bli bättre av en moderatstyrd regering. Vad är viktigast: pengar till arbete i vård, omsorg och skola, eller skattesänkningar för de redan besuttna? När jag läser innantill i Folkpartiets motion finner jag att det tydligen är det gamla som fortfarande skall gälla för Folkpartiet. Man talar med kluven tunga. Jag kan inte anse annat när jag både läser motionen och lyssnar på Siri Dannaeus inlägg. Tyvärr kan inte Siri Dannaeus svara mig, herr talman. Jag kan bara konstatera att i förslaget från Folkpartiet finns inga alternativ för hur man skall komma till rätta med den höga arbetslösheten.
Herr talman! Ordförande Ahlqvist börjar låta som en talande docka som man har på tivoli. Man stoppar i en peng och sedan talar dockan. Den säger precis samma sak år ut och år in. Den gör barn besvikna när de kommer tillbaka året därpå, för när de stoppar i en ny peng säger dockan precis samma sak. Det är Johnny Ahlqvist. Vad som än händer ute i verkligheten, hur arbetslösheten än utvecklas - man stoppar i en peng och sedan håller Johnny Ahlqvist samma anförande. Har han glömt det faktum att jobben blev fler före regeringsskiftet och att de har blivit färre sedan Johnny Ahlqvists parti har tagit över i regeringen? Johnny Ahlqvist sade att han aldrig tänker ge upp kampen mot arbetslösheten. Men, herregud, det är ju redan gjort! Det är därför som kritiken mot er i dag, från höger till vänster, om än med olika förslag, är så oerhört hård. I er egen budgetproposition, som ligger till grund för den här debatten, redovisar ni själva att arbetslösheten år 2000 sammantaget uppgår till 13,3 %. Jag håller er gärna räkning för att ni har flyttat runt gubbarna och gummorna mellan kolumnerna, men det är likväl nästan samma totalsiffra längst ned när man summerar. Det är därför jag ställer frågan: Vad är det för fel på de åtgärder som er något mer upplyste vän Tony Blair i Storbritannien har utfäst sig att vidta där? Svaret på Johnny Ahlqvists fråga till mig, nämligen vad Moderaterna vill göra, kan göras mycket enkelt: Gör som Blair, det är en bra början. Sedan kan vi resonera om stegen därefter.
Herr talman! Att svaret från Per Unckel blev mycket enkelt kan jag konstatera direkt, för Per Unckel har ett gammalt recept för att klara detta. Det är skattesänkningar. Ni vill inte ge mer pengar till kommunerna. Ni vill inte satsa någonting på vård, omsorg och skola, som kommer att ge ett antal arbetstillfällen. I stället säger ni att det är bättre att man sänker skatterna för dem som redan har det bra. Det som gör mig mest förvånad i Per Unckels inlägg är att Moderaterna säger nej till kunskapslyftet. Chansen för många, framför allt för de arbetslösa, är att höja sin kompetens och öka sina möjligheter att få ett jobb. Det kan man göra genom kunskapslyftet. Här hör vi en f.d. utbildningsminister säga nej och att det inte lönar sig på något sätt att utbilda sig. Nej, Per Unckel, jag tror inte att dockan som man stoppar ett litet mynt i representeras av mig här i kammaren. Det är faktiskt fler som har hållit på med de gamla recepten betydligt längre än vi har gjort från socialdemokratiskt håll och som har åberopat samma och åter samma visa. Jag vill inte ha den här retoriken, Per Unckel, men jag tycker faktiskt att det är bra att man kan tala om att ni tredubblade arbetslösheten när Per Unckel var minister. Man kan inte förneka detta, Per Unckel.
Herr talman! Eftersom Johnny Ahlqvist har ytterligare en replik som jag inte kan svara på vill jag be honom att förklara varför han inte i Sverige kan göra det som Tony Blair anser att man bör och måste göra i Storbritannien. Om Johnny Ahlqvist kunde säga sig att socialdemokraterna i Sverige är beredda att föra samma politik som Blair gör i Storbritannien skulle vi vara en lång bit på väg mot en bred enighet i Sveriges riksdag om hur människor skulle kunna få riktiga arbeten. Glöm inte att i Storbritannien ligger arbetslösheten i dag på hälften av den som Sverige för närvarande uppvisar. Moderaterna vill ha skattesänkningar, säger Johnny Ahlqvist och beskärmar sig något alldeles förskräckligt över detta. Ja, vi vill ha skattesänkningar. De skall emellertid vara inriktade på företagande, så att vi kan få nya företag som kan anställa fler, och vi vill ha skattesänkningar inriktade på låg och medelinkomsttagare, så att dessa inte slås ut i bidragsberoende. Jag trodde detta möjligen också kunde utgöra en brygga över till socialdemokraterna. T.o.m. Östros brukar i upplysta stunder - de kommer rätt sällan, men då och då slår de till - säga att världens högsta beskattning på låginkomsttagare, som Sverige håller sig med, är högre än vad som är anständigt. Moderaterna vill ha en satsning på kunskap, men på kunskap, inte bara på platser. Moderaterna vill satsa på vård och omsorg. Vi vill satsa på detta snarare än att lägga pengar på landstingsbyråkratin. Vi lägger de pengar som vi kan satsa på vården på vården och får därmed ut mer sjukvård för de pengar som skattebetalarna gemensamt ställer upp med. Svårare än så är det inte, Johnny Ahlqvist. Kom över till den här kanten, så skall vi gemensamt se till att få
Herr talman! Jag tackar för den vänliga inbjudan, men jag avstår på det bestämdaste med tanke på de resultat som presterades genom skattesänkningar för de redan väl besuttna i landet förra gången ni regerade, Per Unckel. Det gav inga arbetstillfällen, och jag tror inte att det kommer att göra det i framtiden heller. Sedan trixar Per Unckel som vanligt med siffror och redovisar att arbetslösheten hade ökat. Det hade inte blivit några nya arbetstillfällen i Sverige sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Sanningen är den, Per Unckel, att det faktiskt har blivit en ökning med 64 000 jobb i landet sedan 1994, varav 48 000 i industrin. Det är inte så att vi bara portionerar ut pengar till landstingsbyråkrater. Jag hoppas verkligen att Per Unckels kolleger i landsting runt om i landet läser den benämning som Per Unckel har gett dem. Jag förstår att Per Unckel försöker med dimridåer hela tiden. Det är, som jag sade, precis samma gamla förslag: sänkta skatter, lägre nivå i a-kassan och sjukförsäkringen och mer pengar till försvaret. Och det tror ni kommer att lösa arbetslöshetsproblemet. Nej, jag tror nog att det är bättre att Per Unckel försöker luta sig mot den socialdemokratiska majoriteten i stället, om vi på något sätt skall kunna klara att få ned arbetslösheten i landet. Det är mycket intressant att höra Per Unckel citera socialdemokrater. Tidigare har det varit så för moderaterna att de socialdemokrater som har varit värda att citera antingen har varit döda eller möjligtvis pensionerade. Nu är tydligen den moderata linjen att man även kan citera nu levande socialdemokrater, men de skall vara engelsmän.
Herr talman! Jag vill upprepa min fråga till Johnny Ahlqvist: Vad gäller för resursarbeten? Jag har läst vad som står i betänkandet, Johnny Ahlqvist. Blir man avstängd från a-kassan om man tackar nej till erbjudet arbete, t.ex. om man är rörläggare och åläggs att gå in som kvalitetshöjare på ett servicehem för äldre? Är man inte redan som 55-åring ganska utsliten i sitt jobb? Skall man behöva gå in och arbeta ytterligare med uppgifter som man absolut inte är utbildad för? Man tror på många arbetsförmedlingar att sådant kan hända. Blir man avstängd från akassan om man säger nej? Vad gäller för semester? Får dessa människor semester? Man säger att de bör gå in som vikarier. Har man reseförbud eller kommunarrest, eftersom man står till arbetsmarknadens förfogande? Kvalitetshöjarna blir, som jag ser det, ett konstant B-lag. Först blir man avskedad, och sedan får man komma tillbaka med sämre lön och sämre förutsättningar. Nyheten med en Kalmarmodell är faktiskt ingen nyhet längre, det är ytterligare ett beredskapsarbete. Det är märkligt att Johnny Ahlqvist gör gemensam sak med Hans Andersson och går emot en arbetstidsförkortning som skulle hjälpa Socialdemokraterna att genomföra en halvering av den öppna arbetslösheten. Lyssna på ditt eget kvinnoförbund, Johnny Ahlqvist. Det måste inte gå 25 år innan man genomför en arbetstidsförkortning. Gör det nu! Det finns en majoritet bland Sveriges arbetsföra befolkning nu, Johnny
Herr talman! Är det några jag lyssnar på är det kvinnor. Jag har lyssnat på Barbro Johansson i tre år och försökt att anamma de idéer som Miljöpartiet har. Men det är inte så enkelt med arbetstidsförkortning. Det är det som Hans Andersson redan insett. Vad händer om 40 % av de arbetslösa inte får de jobb som ni pratar om? Det är inte så lätt så att man kan göra kalkyler på ett antagande, som Miljöpartiet gör. Ni gör det alldeles för enkelt för er. Jag tycker också att man på ett eller annat sätt skall sänka arbetstiden. Men det måste vara realistiska alternativ. Man kan inte bara bygga drömslott hela tiden. Jag kan inte förstå Barbro Johanssons oro för att rörmokaren skall jobba som resursförstärkare på sjukhuset. Det finns som nämndes tidigare 100 000 arbetslösa inom den offentliga sektorn. Det finns väl ingen anledning att då erbjuda en rörmokare att gå in som resursarbetare, när man redan har en stor tillgång till den typen av personal. Om det bara är det som Barbro Johansson tycker är det stora problemet och därför har sagt nej till Kalmarmodellen, tycker jag att det finns möjlighet att i en kommande votering revidera sin uppfattning. Jag tycker inte att man skall sprida irrläror, Barbro Johansson, dvs. att folk först skall sägas upp för att sedan få en möjlighet genom Kalmarmodellen. Kalmarmodellen är, som jag sade i mitt anförande, en tidsbegränsad åtgärd för att de arbetslösa inte skall passiviseras och för att klara de behov av vård och omsorg som finns ute i landet. Det är ingenting annat, Barbro Johansson. Det är skönt att konstatera att Barbro Johansson har läst betänkandet.
Herr talman! Om det finns 100 000 arbetslösa inom offentlig sektor, Johnny Ahlqvist, har de inte sagts upp? Det var konstigt. Jag får inget svar på mina frågor om kommunarrest och reseförbud på semestern. Blir man avstängd från a-kassan om man säger nej? Jag återkommer dessutom till frågan om arbetstidsförkortningen. Det är inte fråga om ett antagande. Vi har sett hur många jobb som skapats i t.ex. Tyskland vid en arbetstidsförkortning. Vi har lagt fram en rapport. Den har kontrollerats av forskare. De säger att detta är genomförbart och vettigt. Vi vill genomföra skattesänkningar med hjälp av de 20 miljarderna. Johnny Ahlqvist! Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor: Vad är det som gäller med dessa beredskapsarbeten?
Herr talman! Varför säger Barbro Johansson helt plötsligt att det är beredskapsarbeten? Det är på det enkla sättet så, att för att hitta någon form av avtal som överensstämde med den verklighet som fanns, valde vi och finansutskottet att i stället gå på det kommunala beredskapsavtalet. Därmed finns det inget likhetstecken mellan detta och beredskapsarbete. Sedan var det avstängningsreglerna. Vi har tidigare skrivit i a-kassepropositionen, och vi skrev när budgetpropositionen antogs, att man skall vara lämpad för de olika jobben, t.ex. resursarbete. Jag förutsätter att arbetsförmedlingen inte jagar dit en rörmokare för att ge injektioner på ett sjukhus. Jag tror att man på arbetsförmedlingarna är så kapabla att man kan göra den bedömningen själva. Naturligtvis är yrkesgruppen byggnadsarbetare kompetenta för det mesta, men de är minst kompetenta i fråga om sjukvård. Barbro Johansson! Jag litar på de människor som sitter på förmedlingarna.

Herr talman! Först vill jag bemöta Hans Andersson i hans påstående att det har blivit ett förfall i arbetsmarknadspolitiken. Jag tror att både Hans Andersson och jag är överens om att det behövs någon form av volymåtgärder. Det är den enda volymåtgärd som gör människor berättigade till en ny akasseperiod. Det är naturligtvis därför vi fortfarande har den höga volymen. Jag tycker inte att man generellt skall säga som Hans Andersson, dvs. att arbetslivsutveckling och ALU är en åtgärd i förfall. Det finns faktiskt oerhört många bra ALU-projekt. Vi pekar på ett antal i betänkandet - inom naturvård och naturbruk, inom grupper där det inte blir någon undanträngningseffekt. Man måste även kunna använda sig av arbetslivsutveckling. Hans Andersson säger att vi har följt Vänsterpartiets förslag. När vi antog budgetpropositionen strax före jul, var det ett tillkännagivande där utskottet var rörande överens om att se mer medel för de aktiva åtgärderna, bl.a. arbetsmarknadsutbildning och att kanske sänka volymkraven. Nu har regeringen återkommit. Volymkraven har sänkts. Här finns mer medel till arbetsmarknadsutbildning. Man måste satsa mer där. Volymåtgärderna måste finnas kvar, annars kan folk bli utförsäkrade.

Herr talman! Det är inte som Hans Andersson beskriver det i fråga om flexibel användning av akassan. Hans Andersson vet precis lika väl som jag varför vi har accepterat detta. Vi har accepterat det därför att vi måste kunna pröva alla de projekt som kan finnas ute i landet. Då går det inte att komma med enskilda förslag på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som måste behandlas i utskottet, diskuteras här i kammaren och sedan fattas beslut om. Man måste kunna hantera detta betydligt snabbare. Om några dagar kan inte kammaren fatta beslut. Man får då förlita sig på att regeringen behandlar frågan om flexibel användning av a-kassan med omdöme. Det är precis som jag har sagt tidigare, Hans Andersson. Vid de resor jag har gjort ute i landet - de jag har träffat på det kommunala planet, vid arbetsförmedlingar osv. - har jag sett att det finns massor med uppslag. Jag tycker faktiskt att det är bättre att man använder a-kassan till en aktiv åtgärd i stället för en passiv. Man kan göra på det sättet och ändå ha sin trygghet. Angående taket på rekryteringsstödet så kan man förstås ha hur stora volymer som helst på allting. Men min uppfattning om rekryteringsstödet är att det har varit för generösa bestämmelser tidigare. Även om man har haft ett behov av att anställa folk har det ändå slutat med att man använt sig av rekryteringsstödet. Nu säger vi att rekryteringsstödet skall användas till vissa prioriterade grupper. Herr talman! Jag glömde att be Hans Andersson om ursäkt för att jag inte svarade på hans första fråga om Rocards förslag om arbetstidsförkortningen. Detta förslag är inte det enda saliggörande. Det bygger nämligen på en ökad deltidsarbetslöshet. Det är risken med förslaget. Efter Hans Anderssons tidigare inlägg kan jag inte se varför kammaren skulle fatta ett beslut om ett förslag som ytterligare ökar deltidsarbetslösheten - den är faktiskt hög nog som den är i dag. Förslaget löser inte detta problem på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Timmen börjar bli sen, och debatten har varit lång. Det innebär att jag skall fatta mig ganska kort i mitt inlägg. Flera av de talare som har deltagit tidigare i den här arbetsmarknadspolitiska debatten har hänvisat till statistik från Arbetsmarknadsverket. Jag har också läst den här statistiken och pressmeddelandet som kom häromdagen. Utan att fördjupa mig i siffermaterialet tycker jag att man kan konstatera att det var väldigt länge sen man läste statistik från AMS som innehåller så pass mycket positiva siffror som fallet är här. Den totala arbetslösheten minskar. Antalet långtidsarbetslösa minskar. Antalet lediga platser i tillverkningsindustrin ökar. Sysselsättningsläget för ungdomar förbättras. Antalet varsel minskar osv. Detta är glädjande och positiva signaler. Men det är naturligtvis viktigt att komma ihåg att trots detta ligger arbetslösheten på en fullständigt oacceptabelt hög nivå. De förbättringar som redovisas är väldigt små och sker väldigt sakta. Man kan säga att de är alltför små och sker alltför sakta. Men det viktiga är att det ändå finns en del positiva signaler. Jag tror att det beror på att vi nu börjar se en del av resultatet av den ekonomiska politik som har förts under de senaste åren. Genom saneringen av statsfinanserna som har skett genom överenskommelsen mellan Centerpartiet och regeringen har goda ekonomiska förutsättningar skapats för näringslivet. Det handlar framför allt kanske om den kraftiga räntesänkning som har kunnat genomföras, och att vi har fått bukt med inflationen. Enligt en annan statistisk uppgift jag såg häromdagen beräknas investeringarna i näringslivet uppgå till mellan 65 och 70 miljarder kronor under 1997. Den typen av höga investeringsnivåer leder naturligtvis till ökad sysselsättning. En mängd andra åtgärder har också vidtagits för att stimulera utvecklingen för i första hand de mindre företagen och för nyföretagandet. Hit kan bl.a. räknas sänkta arbetsgivaravgifter riktade till framför allt de mindre företagen, återinförd kvittningsrätt, lindringar i dubbelbeskattningen, en reformerad arbetsrätt som är bättre anpassad till de mindre företagens förutsättningar och behov, ett bättre socialt skydd för egenföretagare genom den nya a-kassan - ja, listan kan göras ganska lång. Jag tror att det sammantaget är de här åtgärderna som vi nu börjar kunna se effekterna av i form av positiva signaler och något mer positiva prognoser från AMS. Ett viktigt observandum som man dock måste göra när man studerar statistiken är att de regionala obalanserna snabbt ökar i vårt land. Den tillväxt vi har i ekonomin och i sysselsättningen kommer inte hela landet till del. Här måste det snabbt till kraftfulla politiska åtgärder för att åstadkomma minskade i stället för ökade klyftor mellan regionerna. Skall tillväxten få kraft och bli uthållig måste vi ta till vara tillväxtkraften i hela landet. Vi har inte råd att lämna vissa regioner bakom oss. Herr talman! En sanning som tål att upprepas är att nya jobb inte tillskapas genom arbetsmarknadspolitik. Det handlar om andra politiska områden: näringspolitik, skattepolitik, regionalpolitik, jordbrukspolitik, trafikpolitik osv. Inte minst handlar det om energipolitik. Det beslut som riksdagen fattade i går kväll om att påbörja avvecklingen av kärnkraften och i stället satsa på långsiktigt hållbara energisystem betraktar jag som historiskt och mycket glädjande. Det kommer att leda till att nya jobb växer fram - nya jobb som dessutom kommer att tillskapas i de regioner i Sverige som har det svårast ur sysselsättningssynpunkt. En eländes litania drogs här i riksdagens talarstol i går kväll av ett femtontal moderater. Den gick ut på att ett medeltida mörker skulle sänka sig över Sverige och att fattigdom och svält skulle bre ut sig som en farsot därför att riksdagen fattat ett beslut om att stänga Barsebäcksreaktorerna. Den argumenteringen visar ju bara att de ingenting har begripit. Avvecklingen av kärnkraften och satsningen på förnybara inhemska energikällor är inget hot mot välfärden och sysselsättningen. Tvärtom ger det stora möjligheter att skapa nya arbetstillfällen och en positiv regional utveckling. Det kraftiga tillskott av medel till kommun och landsting som det nu skall fattas beslut om innebär att kvaliteten inom vård, omsorg och skola kan höjas. Samtidigt innebär det naturligtvis positiva sysselsättningseffekter, inte minst för kvinnor eftersom det i stor utsträckning är en kvinnlig arbetsmarknad inom de här sektorerna. Inom arbetsmarknadspolitiken vidtas nu ett antal åtgärder som är positiva och som medverkar till att vi bättre skall kunna ta till vara den konjunkturuppgång som vi är inne i. Det handlar inte minst om att de s.k. volymmålen för AMS nu skrivs ned, vilket innebär att man kan satsa mer på kvalitet än på kvantitet i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Genom detta skapas framför allt ett ökat utrymme inom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det är mycket positivt, eftersom vi vet att vissa typer av yrkesutbildningar nästan alltid leder till ordinarie jobb. Decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken går nu också vidare. Det blir mindre av centrala föreskrifter och regler och mer av lokal frihet - frihet att utifrån de lokala förutsättningarna och behoven forma en arbetsmarknadspolitik som passar i den egna kommunen. De lokala arbetsförmedlingsnämnderna kommer att få mer att säga till om. Detta tror jag är oerhört viktigt, därför att förhållandena och förutsättningarna ser så olika ut på olika håll i vårt land. Att tro att vi på central nivå skall kunna göra detaljerade regelverk och riktlinjer som skall kunna fungera i hela landet är en felsyn. Vi måste vända på perspektiven och se till att man kan arbeta lokalt utifrån de lokala förutsättningarna. Jag tycker att det är en positiv utveckling att decentraliseringen nu går vidare. För min del ser jag detta som ett steg som jag är övertygad om kommer att behöva följas av fler steg för en ytterligare ökad decentralisering. Andra viktiga åtgärder som vidtas har berörts tidigare. Det handlar om satsning på resursarbeten, vilket är positivt både för de arbetslösa som erbjuds möjligheten och för verksamheten som sådan där de här personerna kommer att fungera som kvalitetshöjare. En mer flexibel användning av arbetslösheten skall prövas. Tillfälliga avgångsersättningar skall också införas. Det finns även andra komponenter i det beslut vi nu skall fatta om en stund här i riksdagen. Jag är övertygad om att beslutet kommer att leda till en mer effektiv arbetsmarknadspolitik som i sin tur kommer att leda till att den positiva utveckling vi nu har för arbetslösheten ytterligare kan förstärkas.

Herr talman! Elving Anderssons anförande gör mig så bekymrad. Framför allt därför att Elving Andersson förefaller att tro att alla de goda tecken han räknade upp faktiskt kommer att förslå. Han citerar från en AMS-rapport och glömmer att en SCB rapport samtidigt sade precis tvärtom. Sedan säger Elving Andersson att det var trevligt att AMS sade att går bra. Han tittar på de goda ekonomiska förutsättningar som har skapats för näringslivet, säger han, och låtsas inte om att det ena företaget efter det andra funderar över hur i hela friden de skall klara sig undan effekterna av det som bl.a. Elving Andersson i samarbete med Socialdemokraterna ställer till med. Hör inte Elving Andersson småföretagen tala om sjukförsäkringsperioden? Ser inte Elving Andersson effekterna i tidningarna i dag av att företag flyttar bort ifrån börsens A-lista till O-listan för att slingra sig undan det som regeringen och Centerpartiet har ställt till med för dessa företag? Hör inte Elving Andersson? Ser han inte? Eller, för att ta upp kärnkraftsavvecklingen, tror Elving Andersson verkligen på fullt allvar att det blir något bra av att man slänger bort 20 miljarder kronor i investeringar i effektiva energiproduktionsanläggningar? Någon måste ju betala dessa 20 miljarder kronor. Jag har respekt för om man absolut vill stänga av kärnkraftverk och är beredd att betala notan. Men man skall inte säga att stängda kärnkraftverk innebär att någonting blir bättre i det här samhället. Herr talman! Om det nu var så, för att vända på steken, att Elving Andersson hade rätt, att allting blev så bra på grund av allt det här konstiga, återstår det för Elving Andersson att besvara frågan: Hur i hela friden kan det då komma sig att arbetslösheten likväl inte går ned i den budget som Elving Anderssons parti har signerat tillsammans med Socialdemokraterna? Varför går arbetslösheten inte ned?
Herr talman! Jag vet inte om Per Unckel lyssnade på mitt anförande eller om han har utvecklat någon form av selektiv hörsel så att han bara hör det han tycker är intressant att höra och struntar i resten. Jag sade att det var positivt att det fanns en del positiva signaler i AMS statistik. Men när Per Unckel säger att jag sade att det var tillräckligt och att vi var på väg att lösa problemen, är det helt fel. Jag konstaterade att även om det finns positiva tecken är de alltför små och det går alltför långsamt. Det behövs massor med åtgärder för att komma vidare i den här utvecklingen. Men jag tycker ändå att det är värt att notera att för första gången på väldigt länge kan vi se den här typen av positiva signaler i AMS-statistiken. Det har vi inte kunnat göra tidigare. Per Unckel berör småföretagen. Jag är ute ganska mycket och träffar ganska många småföretagare. Visst finns det problem av olika slag, men det finns också ganska mycket som småföretagarna upplever som positivt. Det gäller inte minst de sänkta arbetsgivaravgifterna, som de nu har fått. Den införda kvittningsrätten för nyföretagande är positiv. Det är ett sätt att generera riskkapital i ett uppbyggnadsskede. Många småföretagare som jag har träffat tycker att det är mycket positivt att deras sociala situation äntligen lösts på ett någorlunda vettigt sätt inom akassesystemets ram. Det skall vara ett system där även egenföretagare skall kunna erhålla a-kassa. Det finns både plus och minus. Jag tror att det finns mycket att göra för att ytterligare ge förutsättningar för småföretagen att expandera och därmed kunna anställa fler. Det handlar inte minst om krångel och byråkratiområdet. Det finns oerhört mycket att göra med att förenkla regelverk, t.ex. att göra det lättare för egenföretagare som vill starta att få F skattebevis osv. Det finns massor med åtgärder kvar. Men det är inte bara eländes elände, som Per Unckel beskriver det.
Herr talman! Jag skall väl hålla Elving Andersson i räkning för att ett och annat kan vara bra. Det är inte det som jag egentligen diskuterar. Jag diskuterar att det inte är tillräckligt bra, eftersom arbetslösheten inte går ned. Det finns en enkel mätare på om saker och ting är bra eller dåligt, nämligen om det blir goda effekter. Om Elving Andersson kunde visa för mig att regeringen och Elving Andersson själva tror på att det blir flera jobb genom det de gör, skulle jag känna mig litet lugnare. Men när ni själva i budgetpropositionen skriver att det inte kommer att hända någonting mer än att gubbarna och gummorna flyttar från en kolumn till en annan, tycker jag att allt det goda inte är gott nog. Sedan tror jag uppriktigt sagt, Elving Andersson, att många av de småföretagare ni möter skulle vara oändligt mycket gladare för det som Centern eventuellt har lyckats baxa de socialdemokratiska kollegerna litet grand av vägen med, om ni inte samtidigt hade gjort det sämre för småföretagarna genom att fördubbla arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Ta bort den! Tvinga Johnny Ahlqvist och de andra att ta bort den! Då skulle jag börja tro att Centern gör någon nytta i regeringssamarbetet, annars inte. Elving Andersson säger att det behövs göras "massor med mera". Det är väl bra. Då frågar man sig var i dessa tjocka böcker "massor med mera" finns. Det finns ju "massor med mera" möjligheter att lägga fram "massor med mera" förslag. Men det finns ju inte en enda reservation i detta från Centern. Då grips man av misstanken att det inte finns så "massor med mera" som Centern faktiskt vill göra gällande. Det står ingenting här. Vi alla andra har lagt fram förslag som Centern är välkommen att ansluta sig till. Till slut säger Elving Andersson att det ändå är positivt att det blir litet bättre nu och det var länge sedan sist. Ja, det är ungefär 2 1⁄2 år sedan sist, herr talman. Det var ungefär vid den tiden som de åtgärder Elving Anderssons parti vidtog tillsammans med mitt hade klingat av från den förra borgerliga regeringsperioden.
Herr talman! Jag har inga invändningar mot Per Unckels sätt att beskriva statistiken. Jag kan arbetsmarknadsstatistiken för de senaste åren ganska väl. Det stämmer att vi hade en positiv utveckling då. Utifrån min utgångspunkt tycker jag att den nytillträdda socialdemokratiska regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ägnade sig åt en olycklig återställarpolitik under det andra halvåret 1994. Det gjorde att den positiva utveckling bröts. Men nu är vi på väg att återigen kunna notera positiva siffror. I min förra replik hann jag inte kommentera Per Unckels resonemang om kärnkraften. Jag är för min del helt övertygad om att det beslut som fattades i går innebär positiva möjligheter även ur arbetsmarknadssynpunkt. Det är positivt ur miljösynpunkt, ur energipolitisk synpunkt och på andra sätt. Men det är också ett riktigt beslut ur sysselsättningssynpunkt. Nu skall vi börja ta till vara de naturresurser som vi själva har i Sverige för att skapa långsiktigt hållbara system som vi vet kan hålla över tiden och som ger sysselsättning i de regioner som arbetsmarknadspolitiskt kanske är allra mest utsatta. Men dessvärre är det också en gammal sanning att Moderaternas intresse för den regionala utjämningen är mycket ljumt. Det är väl ett av skälen till varför man fäster så liten betydelse vid det här beslutet.
Herr talman! Jag tackar Elving Andersson för att han tog upp detta med arbetslöshetsstatistiken. Då får jag möjlighet att säga någonting till Hans Andersson egentligen.
Herr talman! Elving Andersson tyckte att det var mycket positivt med arbetsmarknadspolitiken. Det är ju det jag säger när jag pratar om att arbetsmarknadsstatistiken visar ett annat ansikte än vad den i själva verket har. Det är precis som det står på första sidan, att det är färre arbetslösa än förra året. Börjar man räkna så stämmer inte detta. Det är inte så att jag bara har läst detta själv. Jag ringde faktiskt till kansliet för att få hjälp med att tolka dessa siffror. De fick i sin tur ringa till AMS. Det visade sig att det döljer sig litet andra saker i detta som man inte riktigt förstår när man läser det. Det är nämligen så att de öppet arbetslösa som finns redovisade har blivit 2 500 färre. Å andra sidan finns det öppet arbetslösa som väntar på vägledande insatser, som kanske är föräldralediga osv. De är ganska många. Det här gör att man kan räkna sig detta till godo och säga att det har blivit något bättre när man presenterar därav arbetslösa, dvs. öppet arbetslösa. Tillsammans är det 700 000 som är arbetslösa eller finns i åtgärder. Det är några fler än i maj förra året. Då var det 697 000.
Herr talman! Vi skall väl inte ha någon seminarieverksamhet här i kammaren i kväll om hur man läser AMS statistik. Det får vi finna andra tillfällen för. Men jag kan hålla med Siri Dannaeus på en punkt, nämligen att den här typen av statistik som ibland produceras inte är helt lättolkad. Men de sammanfattningar som görs på s. 1 i pressmeddelandet återfinns också i statistiken på s. 2. Låt oss inte tvista om det. Låt oss konstatera att det är alltför många som är arbetslösa. Jag sade inte i mitt inledningsanförande att det finns mycket positiva signaler i AMS rapport. Jag sade att det finns positiva signaler, men att de är för få och att det dessutom går för sakta. Men det är ändå positiva signaler, vilket jag tycker är värt att notera. Det kvittar egentligen hur man läser den här statistiken, det är ändå så att t.ex. antalet öppet arbetslösa har minskat med 3 000 jämfört med förra året. Samtidigt har även antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat. Det är alltså inte en överflyttning från den ena åtgärden till den andra. Det är så att antalet varsel har minskat. Vi får nu fler platser i tillverkningsindustrin. För ungdomar ljusnar tillvaron med ett minskande antal arbetslösa. Så det finns ett antal ljuspunkter. Låt oss ta vara på dem. Men låt oss ändå - det vill jag gärna understryka - konstatera att man inte skall slå sig till ro med det här. Vi måste visa otålighet på det här området. De signaler som är för få och som går för sakta kan bli fler och snabbare framöver.
Herr talman! Jag håller med Elving Andersson om väldigt mycket. Det jag sade var att statistiken är svårläst och att man egentligen säger litet andra saker. Det hade jag egentligen tänkt säga till arbetsmarknadsministern som inte är här. Jag vet nämligen att AMS nu kommer att ändra statistiken så att den blir mer lättläst. Då kanske man inte behöver ha 40 poäng i statistik för att kunna läsa den. Det kanske räcker med att vara en dilettant som jag, som bara har 10 poäng i statistik. Man kanske klarar sig med det.

Herr talman! Jag hade inte förväntat mig några bifallsovationer från Hans Anderssons sida. Hade jag fått det hade jag blivit väsentligt mer bekymrad än jag blev av det inlägg han nu gjorde. Det var det gamla vanliga. Hans Andersson tar upp några konkreta frågor. De har ju diskuterats tidigare. Jag vet att Hans Andersson har ett starkt engagemang för regionalpolitiken. Men en del av de förslag som är framlagda är inte särskilt operativa. Jag tror att vi måste ta helt nya grepp när det gäller regionalpolitiken. Vi i Centern har medverkat till att föra över mer resurser från AMS till direkta småföretagarstöd och landsbygdsutvecklingspengar med regionalpolitiska förtecken. Så det sker en del. Vi har också stora resurser för regionalpolitiska insatser till vårt förfogande via EU-fonder. Men det är kringgärdat av byråkrati och krångel. Men jag tror att några av de stora viktiga bitarna i regionalpolitiken, inte minst när det gäller samhällets infrastruktur, handlar om tillgång till bra postservice och bra teletjänster på lika villkor, om att man kan jobba med ISDN-teknik utan att behöva betala tiotusentals kronor i anslutningsavgifter utanför de större städerna. Det finns förslag om att vi skall montera ned delar av de mindre tingsrätterna, av polisservice ute på landsbygden. Det finns en mängd sådana här åtgärder. Vi måste alltså ta helt andra stora radikala grepp om vi skall kunna vända den regionalpolitiska utvecklingen. Det pågår arbete, och vi får väl se vilka förslag som kommer i höst från regeringen. Då skall vi ta den debatten. Men jag är helt övertygad om att det behövs mycket nytänkande. De gamla regionalpolitiska recepten är inte verkningsfulla längre.

Herr talman! Frågan om utbildningsbidragen är ju egentligen väldigt knepig. Det handlar om hur man jämför olika grupper med varandra. Skall en del av dem som utbildar sig ha en hög ersättning, medan kamraten som sitter bredvid i samma utbildningslokal får låna pengar för att kunna försörja sig? Det här är ett sätt att skapa likvärdiga villkor som gör att det inte lönar sig att gå via arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stället för att gå direkt på utbildning. De här jämförelserna mellan olika grupper som deltar i olika åtgärder har varit föremål för många prövningar och omvärderingar under årens lopp, och det är ett stort problem. Jag är inte hundraprocentigt säker på att vi har hamnat helt rätt, men jag tror det. Låt oss följa utvecklingen och se vad som händer. Lönebidragen tar Hans Andersson också upp. Det är ett ämne som vi diskuterat åtskilliga gånger. Ett problem är att det inte finns ekonomiska resurser att vara alla goda gåvors givare i alla sammanhang. Vi har nu ändå fått fasta spelregler när det gäller lönebidragen. Det har varit oerhört rörigt länge. Vi har gjort tillfälliga ingripanden ett halvår i taget för att rädda folk från att bli uppsagda inom den ideella sektorn osv. Nu har vi åtminstone fått klara spelregler som jag uppfattat tagits emot positivt bland handikapprörelsen, som representerar många av de människor som arbetar med lönebidrag. Man kan alltid önska att man skulle ha större volymer och mer resurser till allting. Tyvärr finns det hela tiden ekonomiska begränsningar som gör att vi inte kan göra allt som vi kanske skulle vilja göra.

Herr talman! Under trycket av massarbetslöshet håller samhället på att förändras. Klassklyftorna och utanförskapet växer. Regeringen har sanerat landets budget. Det var nödvändigt. Det har man gjort i en takt och på ett sådant sätt som gjort att massarbetslösheten permanentats år efter år. Enligt många bedömare är en högkonjunktur på gång. Förhoppningsvis kommer det att sätta sina spår så att arbetslösheten går ned. Men högkonjunktur och tillväxt kommer inte ensamma att lösa arbetslöshetsproblemet. Vi menar att det är hög tid att vidta kraftåtgärder för att minska arbetslösheten. Vi delar regeringens uppfattning att den kommunala sektorn måste ha mer pengar både för verksamheten och för arbetstillfällenas skull. Vi menar att det regeringen föreslår i vårbudgeten är bra men inte tillräckligt. Vi i Vänsterpartiet menar att det behövs många åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten. Det handlar om näringslivspolitik, pengar till offentlig sektor, om att sänka skatten för låginkomsttagare och finansiera det med en skattehöjning för höginkomsttagare. Det handlar vidare om att långinkomsttagare måste ges ett rejält konsumtionsutrymme, om tillväxt i ekonomin och också om en arbetstidsförkortning. Vi har länge drivit den frågan. Vi gör det av jämställdhetsskäl. Normen 40 timmars vecka och 8 timmars dag sattes i ett samhälle där en i familjen, ofta mannen, arbetade. När kvinnorna gick ut i arbetslivet fick stora grupper betala sin egen arbetstidsförkortning, eftersom två i ett hushåll knappast kan arbeta heltid och samtidigt hinna med ett familjeansvar. Förvärvsmönstret i samhället förändrades, men arbetstidsmönstret bestod. Det är dags att ändra på det. Vi driver frågan om en arbetstidsförkortning av livskvalitetsskäl för att människor skall ha tid och ork att leva likväl som att ha en rätt att arbeta. Vi driver frågan därför att vi anser att det är dags att omfördela arbetstiden så att de som i dag har jobb och som arbetar alltmer får kortare arbetstid och de som långtidsparkerats i arbetslöshet får återvända till arbetslivet. Alltfler inser nödvändigheten av en arbetstidsförkortning. Senast var det Centerpartiet som i sin valplattform föreslog det. Alltfler fackliga organisationer driver frågan både avtalsvägen och lagstiftningsvägen. Det är bra. Jag kan bara beklaga att samtidigt som frågan drivs av alltfler väljer Miljöpartiet att via famösa påhopp, både i och utanför denna kammare, profilera sig partiegoistiskt i stället för att delta i arbetet med att samla goda krafter och driva sakfrågan. Barbro Johansson vet mycket väl att Vänsterpartiet länge har drivit den här frågan sakligt. En arbetstidsförkortning skall genomföras i två steg: 35 timmars vecka före år 2000 och 30 timmars vecka på andra sida sekelskiftet. Barbro Johansson har i ett replikskifte i dag tagit fasta på en rubrik i en tidning där rubriken är: 6 timmars dag nu. Förhoppningsvis läser människor hela tidningen där det framgår att rubriken kompletterats med förslag till både tillvägagångssättet och hur det skall genomföras. Jag hoppas att det här är väldigt tillfälligt som kommer att klinga av när kongressyran inom Miljöpartiet lagt sig och vi åter tillsammans kan delta i sakliga debatter om hur vi skall genomföra en arbetstidsförkortning. timmars vecka före år 2000 med målet att nå 30 timmars arbetsvecka någon gång på andra sidan sekelskiftet. Detta skall ske lagstiftningsvägen. Sedan skall parterna i vanlig ordning förhandla om förläggning och löneutrymme på det sätt som vi alltid genomfört generella arbetstidsförkortningar i Sverige. Vi har gjort det förr, och vi kan göra det nu. I den politiska debatten menar socialdemokraterna att en arbetstidsförkortning är önskvärd och skall införas avtalsvägen. Om detta inte går och om det skulle medföra uppenbara orättvisor är man beredd att återkomma med en lagstiftning. Avtalade arbetstidsförkortningar har alltid lett till orättvisor. Stora förbund med högt löneläge och starka konfliktvapen, ofta manliga, har klarat av att förkorta arbetstiden medan förbund med låga löner och svagt konfliktvapen, ofta kvinnliga, har halkat efter. Vi menar att det inte finns någon anledning att ta omvägen över orättvisor när det gäller att genomföra en generell arbetstidsförkortning. Vi vet också att avtalade arbetstidsförkortningar ofta sker i små steg. Metall är ett tydligt exempel. Där är arbetstidsförkortningen 12 minuter i veckan, och det ger inga sysselsättningseffekter. Vi menar att det är dumt att frånhända sig sysselsättningseffekterna vid en arbetstidsförkortning. Är det något en samlad forskarvärld är enig om är det just att om en arbetstidsförkortning skall ge sysselsättningseffekter måste den tas med rejäla kliv. En arbetstidsförkortning måste betalas. Därför har vi föreslagit att man skall utreda Rocards modell, som också EU-parlamentet ställt sig bakom. Modellen innebär i korthet att man kraftigt sänker arbetsgivaravgiften för de första 32 timmarna i veckan och höjer den rejält för de tillkommande timmarna. Det skulle skapa utrymme för bibehållen lön vid en arbetstidsförkortning och dessutom skapa ekonomiska incitament som motverkar övertidsuttag. Det skulle inte alls stimulera till deltidsarbete om man kombinerade det med att sänka normen för arbetstid generellt i en lagstiftning. Tvärtom skulle det stimulera till att förlänga deltiderna och få ned övertidsuttaget. Det tål att tänka på! Modellen bygger också på att minskade utgifter i arbetsmarknadspolitiken finansierar minskade intäkter från arbetsgivaravgifterna. Vi menar att modellen är intressant att utreda och utveckla ur ett svenskt perspektiv. Vi föreslår också en utökad försöksverksamhet med arbetstidsförkortning för att vi skall få erfarenhet och kunskap om sysselsättningseffekter, hälsoeffekter, produktivitetseffekter m.m. från olika sektorer och branscher. Vi kan konstatera att här ligger Sverige långt efter vårt grannland Finland, där man genomfört och ofta permanentat arbetstidsförkortningar inom en rad industriföretag och där förkortningarna finansierats av produktivitetsökningar genom förlängd driftstid. Det har resulterat i nyanställningar. Där har man också utbredd försöksverksamhet inom offentlig sektor, där den förkortade arbetstiden ersatts med ungefär 80 % av nyanställningar, allt enligt en representant från finländska arbetsmarknadsdepartementet. Arbetstidsförkortningarna i Finland initierades av den finländska regeringen utifrån insikten att ökad tillväxt inte skapade nya arbetstillfällen i tillräcklig omfattning. Trots växande BNP kvarstod massarbetslösheten. EU-parlamentets modell bygger också på insikten om att en ökad produktivitet måste mötas med arbetstidsförkortningar, om vi vill undvika massarbetslösheten. Jag hyser stor förhoppning om att den här insikten skall växa också i Sverige. Jag är, som sagt, ganska hoppfull. Jag vet att vi håller på att få en majoritet i parlamentet för att på ett eller annat sätt lotsa i land en arbetstidsförkortning. Jag hoppas bara att det inte dröjer alltför länge innan vi är där. Herr talman! Andra har redan för Vänsterpartiets räkning yrkat bifall till reservation nr 5, som innehåller våra förslag till arbetstidsförkortning.

Herr talman! Jag måste gå upp i svaromål på Ingrid Burmans generalangrepp. Självklart är det, Ingrid Burman, bra om man kan samarbeta, men när Ingrid Burman i detta sammanhang tar upp hela citat måste jag svara. Att Miljöpartiet har gått ut mot Vänsterpartiet beror naturligtvis på att er partiledare uttalat att 77 % i en genomförd enkät svarat att man valde sex timmars arbetsdag hellre än 5 % högre lön. Bakgrunden är den att Vänsterpartiet ville lagstifta om 25 % arbetstidssänkning med bibehållen lön. Det är i realiteten ett lönelyft om 33 %. Det är inte på den vägen vi skall samarbeta för att komma till målet. Ingrid Burman har själv uttalat att man skall genomföra den här arbetstidsförkortningen snabbt. Hans Andersson och Johnny Ahlqvist sade nyss att det inte kan gå så fort, men jag hoppas att Ingrid Burman håller fast vid att man skall agera snabbt. Vad gäller den modell som Vänsterpartiet har gått ut med vill jag peka på att SEKO-undersökningen visade att 77 % valde två timmar kortare arbetsvecka. Vänsterpartiet ändrade detta till att gälla två timmar kortare arbetstid per dag. Om man går ut med en sådan argumentation tycker vi att man fördärvar samarbetet.
Herr talman! Jag skall börja med den tidning som Barbro Johansson hänvisar till. Det är sant att det fanns ett slarvfel i vårt referat av en undersökning som SEKO hade gjort. Samma slarvfel fanns i en artikel som publicerades i DN den 7 januari i år, undertecknad av bl.a. Marianne Samuelsson, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Jag tänker inte därför säga att Marianne Samuelsson är populist eller något sådant, men jag konstaterar att det är något udda att ena dagen stå bakom ett felcitat och nästa dag angripa andra som anför samma felcitat. Det är beklagligt med felcitat. I frågan hur vi skall genomföra en arbetstidsförkortning vet Barbro Johansson mycket väl att Vänsterpartiet år efter år har motionerat om en generell lagstiftad arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan i ett första steg. Så sent som den 10 maj för två år sedan motionerade Miljöpartiet om en arbetstidsförkortning som skulle vara genomförd den 3 juli, inom sju veckor. Sedan dess har Miljöpartiet, tack och lov, närmat sig Vänsterpartiet och begär inte att en arbetstidsförkortning skall vara genomförd ens inom sju år. I stället räknar man i år, 1997, in besparingar på en arbetstidsförkortning för 1998. Jag skulle tro att arbetstidsfrågan skulle drivas bättre, om man närmade sig Vänsterpartiet när det gäller både ett genomförande av det här med litet av perspektiv och sättet att finansiera det hela.
Herr talman! Jag blev faktiskt glad när Ingrid Burman sade att det var fråga om ett slarvfel. Detta har redovisats i många sammanhang, och jag tycker att det är bra. Det erkändes dock inte av er partisekreterare i en radiodebatt med mig att det var fråga om ett slarvfel, utan han vidhöll påståendet att vi ville att arbetstiden skulle sänkas med bibehållen lön. Det har vi aldrig sagt, utan vi vill att arbetstidsförkortningar genomförs med timlöner som motsvarar produktivitetsökningen. Det är dock bra om vi kan närma oss till varandra. Vi är naturligtvis glada för erkännandet att de av Vänsterpartiet publicerade uppgifterna bygger på ett slarvfel.
Herr talman! Det vore bra om också Marianne Samuelsson kunde medge att slarvfel är beklagliga. Det är jag säker på att hon tycker. När det gäller genomförande av en arbetstidsförkortning med bibehållen lön vill jag säga att vi i Sverige alltid genomdrivit arbetstidsförkortningar på det sättet. Att förkorta arbetstiden med reducerad lön skulle innebära att man skulle lagfästa deltidsarbete. Vi tror inte att det är rimligt. Däremot skall vi göra så som vi alltid har gjort, dvs. sänka normen för deltidsarbete i arbetstidslagen. Sedan skall parterna i vanlig ordning förhandla om förläggning och om vilket löneutrymme som finns. Om Miljöpartiet vill bryta den traditionen, har man ett nytt sätt att se både på lönebildning och på hur arbetstidsförkortningar genomförs. Men Miljöpartiet är ju känt för att pröva nya modeller. Jag tror att både Miljöpartiet och arbetstidsfrågan tjänar på att vi både försöker vara seriösa och ha väl underbyggda förslag i debatterna om arbetstidsförkortning. Man blir inte trovärdigare i sakfrågan av att man försöker blåsa upp rubriker eller lösryckta citat. Jag beklagar att Miljöpartiet har agerat på det här sättet, och jag förväntar mig att vi i stället kan driva sakfrågan tillsammans med socialdemokrater, centerpartister och de fackliga organisationerna. Frågan förtjänar en bättre hantering.

Herr talman! Jag vill först bekantgöra för kammaren och för världen i övrigt att riksdagens årliga fotbollsmatch slutade med en 2-0-seger för Helgeandspojkarna. Det var deras 23:e seger. Därefter vill jag tacka arbetsmarknadsutskottet och finansutskottet för den positiva behandlingen av motion A47 om arbetsförmedlingsnämndernas roll, väckt av mig och mina socialdemokratiska kolleger på Marie Wilén, Centerpartiet, uttryck för en liknande inställning till arbetsförmedlingsnämnderna som den vi har. Svaret på motionerna är, som jag tolkar det, så nära ett bifall man kan komma utan ett tillkännagivande till regeringen. Herr talman! Jag tillåter mig att citera ett avsnitt ur arbetsmarknadsutskottets yttrande: "Arbetsmarknadsutskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i motionerna, nämligen att decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken är ett viktigt inslag i bekämpningen av arbetslösheten. En större handlingsfrihet på den lokala nivån och en klarare rollfördelning mellan AMV och de lokala aktörerna är därför önskvärd. Arbetet på att förenkla och harmonisera dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste därför fortsätta. Reglerna skall givetvis vara enkla och lättolkade för alla berörda parter för att missförstånd och eventuella orättvisor skall kunna undvikas. Inte minst är det viktigt att de arbetsförmedlingsnämnder som nu får ett allt större ansvar för den lokala arbetsmarknadspolitiken känner att de verktyg som de hanterar kan användas så effektivt som möjligt." Herr talman! Vi hade inte kunnat säga det bättre själva. Arbetsmarknaden har genomgått dramatiska förändringar under 90-talet. Sysselsättningen har fallit från ungefär 83 % i början av 90-talet till drygt 70 % i dag. Gruppen som aldrig efterfrågas på arbetsmarknaden växer. Människor som tvingats ut från arbetsmarknaden i början av 90-talet tror inte på möjligheten att återvända. Jag tror att det är just det som är det stora hindret för att på nytt nå full sysselsättning - människor tror inte att det är möjligt. Sedan regeringsskiftet hösten 1994 har stora ansträngningar gjorts för att vända utvecklingen. Men det har varit trögt. Trots en kraftfull politik mot arbetslösheten har stundtals t.o.m. antalet arbetslösa ökat. På den borgerliga kanten har diverse företrädare tagit denna utveckling till intäkt för att påstå att vi socialdemokrater inte klarar arbetslösheten. Som svar på det tycker jag att det räcker med att konstatera att ingen regering i modern tid på så kort tid har tappat så många jobb som regeringen Bildt: 500 000 färre jobb på tre år. Jag undrar om någon någonsin kommer i närheten av detta bottenrekord. - Nog om detta. Vill man diskutera arbetsmarknaden seriöst skall man ödmjukt konstatera att ingen har något enkelt universalmedel mot arbetslösheten. Centralstyrda åtgärdsprogram fungerar inte, och marknadskrafterna kan inte ensamma lösa massarbetslösheten. Därför är det så viktigt att den lokala kraften tas till vara. Det finns på många håll runt om i landet massor av engagemang, idérikedom, lust att pröva vingarna. Men då måste vi våga ge människor lokalt förtroende att pröva sin idéer. Det är bra med nationella mål. Det är bra med likartat uppträdande från arbetsmarknadsmyndigheterna var man än verkar landet. Men motverkar ett likartat uppträdande och nationella mål möjligheten att få människor i arbete är det likafullt fel. Goda ansatser blir det bästas fiende. Herr talman! Vi satsar stora summor pengar på en bra arbetsmarknadsförsäkring, på en kraftfull arbetsmarknadspolitik och ett omfattande studiestöd. Sammantaget rör det sig om belopp i storleksordningen 100 miljarder. Det är en mycket stor del av statsbudgeten. Dessa pengar måste vara så effektiva som det någonsin är möjligt. De måste kunna användas där de ger bäst resultat. Med lokala fackliga företrädare, det lokala näringslivet och kommunernas företrädare, i arbetsförmedlingsnämnder med rejält manöverutrymme, kan vi öka effektiviteten i dessa 100 miljarder avsevärt. De steg vi nu tar är steg i rätt riktning. Det kan behövas fler sådan steg - kanske till hösten, kanske senare.

Herr talman! Jag beklagar att jag på grund av olika omständigheter inte kunde delta i partirundan tidigare om arbetsmarknadspolitiken. Men bättre sent än aldrig! Dessutom blir mitt anförande nu betydligt kortare än det var tänkt, och det kan kanske glädja herr talmannen. Det land som inte förmår identifiera och uppmuntra drivkrafterna till företagande, innovationer och utveckling kommer aldrig att lyckas i sina målsättningar när det gäller ekonomisk utveckling och låg arbetslöshet. På den punkten finns det mycket att önska när det gäller en förändring av den nuvarande politiken. Vi har från Kristdemokraternas sida lagt fram ett omfattande batteri med förslag som skulle få fart på tillväxt och företagande och därmed ge förutsättningar för nya jobb. Vi har budgetmässigt finansierat ett paket på 15 miljarder. Det är en sådan satsning som kan sätta fart på Sverige. Det programmet har presenterats tidigare under dagens debatt, varför jag inte går in på det i detalj. När det gäller arbetsmarknadspolitiken är våra ståndpunkter kända. Vi vill föra ned beslutsfattande och resurser till samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa. Det var ju något som Hans Karlsson nyss efterlyste. Vi vill bryta de rigida regelsystemen och se mer till kvalitet än till kvantitet när det gäller åtgärderna. Satsning på arbetshandikappade är en annan viktig profilfråga för oss kristdemokrater, liksom lärlingssystem och ungdomslöner för att tillförsäkra ungdomar fotfäste på arbetsmarknaden. Det krävs en omläggning av företags och näringspolitiken för att få fler jobb, och det krävs en reformering av arbetsmarknadspolitiken för att den skall återfå sin rätta plats som smörjmedel vid förändringar på arbetsmarknaden. Herr talman! Regeringen lade nyligen fram en näringspolitisk rapport. Av den framgår att den positiva kurvan för nyetablering av företag som fanns vid regeringsskiftet 1994 har brutits. Sedan regeringen 46 000 i sysselsättningen under 1997. Hans Karlsson nämnde en del siffror från förra regeringsperioden. Man kan faktiskt säga att den nuvarande regeringen närmar sig också de talen. Vi har fått en ökande arbetslöshet. I AMS senaste veckorapport meddelas att 355 359 personer är öppet arbetslösa. Totalt står nu 726 165 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Och i SCB:s rapport för maj redovisas en öppen arbetslöshet på 7,8 %. Vid motsvarande tidpunkt förra året handlade det om Också långtidsarbetslösheten har ökat. Den här verkligheten försöker regeringen med snart sagt alla medel dölja. I stället för att bedriva en politik för företagande och nya arbetstillfällen försöker man få bort de arbetslösa ur statistiken och sopa problemen under mattan med olika konstlade åtgärder. Sveriges huvudproblem är i dag arbetslösheten, och regeringen, som snart haft tre år på sig, förmår inte få ned arbetslöshetstalen. Tvärtom! Och det var ändå på den frågan Socialdemokraterna vann valet 1994: Man skulle få ned arbetslösheten, sätta folk i arbete och därmed åstadkomma tillväxt, företagande, framtidstro. Vi kan konstatera att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats på denna punkt under den långa tid som man har haft makten hittills. Men arbetsmarknadsministern gör väl något? För ett halvår sedan sade Margareta Winberg så här i den arbetsmarknadsdebatt som vi då hade: "Nu kan vi se att en skördetid kommer. Nu står vi inför 1997, då politiken kommer att bära frukt också vad gäller fler arbeten." Och hur är det nu då - har Margareta Winberg fått rätt? Dessvärre inte - tvärtom. För ett år sedan sade arbetsmarknadsministern att vi skulle vänta på att åtgärderna som vi då beslutade om skulle träda i kraft. Nu har de gjort det, och vad är resultatet? Ökad arbetslöshet, dessvärre. Ingenting av det som då sades från ministerns sida har stämt, kan vi konstatera när vi nu ser utfallet. Jag måste säga att den socialdemokratiska riksdagsgruppen är mer tålmodig med arbetsmarknadsministern nu än under förra mandatperioden. Då var det 6 % arbetslöshet, och man krävde dåvarande arbetsmarknadsminister Hörnlunds avgång. Och hur länge kan arbetsmarknadsministerns riksdagsgrupp vänta innan man i konsekvensens namn väl ändå måste kräva att någonting händer? Johnny Ahlqvist kanske kan ge ett svar på den frågan - det var han som ställde det här kravet under den förra mandatperioden. Det är många frågor man skulle kunna ställa om arbetsmarknadspolitiken. Jag skall koncentrera mig på en enda. Den handlar om feriearbete. I samband med presentationen av budgetpropositionen i höstas lovade regeringen att alla ungdomar skulle få feriearbeten under sommaren 1997, alltså denna sommar. Kommer detta att uppnås, eller vilket är läget när det gäller feriearbeten? Skolloven har börjat eller börjar nu i dagarna. Frågan är: Får de skolelever som då önskar ett feriearbete? Regeringen har lovat. Nu önskar jag ett svar. Det är Johnny Ahlqvist, ordförande i arbetsmarknadsutskottet och regeringens representant, som bör svara på den frågan. Kommer ungdomarna att få feriearbete denna sommar, något som regeringen har lovat? Sist, herr talman, vill jag säga att jag var i Hagfors i Värmland för ett par veckor sedan. Det är en av de orter som har drabbats hårt av arbetslöshet och som har ett bekymmersamt läge också fortsättningsvis. Man har vänt sig till regeringen, och regeringen har varit där. Man har vänt sig till andra partier för att de skall agera. Jag vill ta det som ett exempel. Vad man vill där är att få möjlighet att på den lokala nivån själv hantera arbetsmarknadspengarna - de pengar som finns till åtgärder - i samverkan mellan det lokala näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Man vill ha flexibilitet. Man vill använda åtgärderna på det sätt som man tror är bäst för Hagfors och för utvecklingen där. Man vill också pröva att disponera en del av a-kassemedlen. För vår del har vi sagt att det är detta vi måste pröva. Vi vill föra ned arbetsmarknadspolitiken på den lokala nivån. Jag skulle vilja ha ett svar på den frågan från Johnny Ahlqvist. Det gäller de orter där man har initiativkraft och vilja att hantera arbetsmarknadsmedlen så som man tycker är bäst för orten. Varför ger ni dem inte den möjligheten fullt ut? Varför har vi fortfarande denna centralstyrning och detta rigida regelsystem, som vi vet inte passar? Det kan vara olika på olika orter och i olika regioner. Varför för ni inte ned arbetsmarknadspolitiken på den lokala nivån och låter de människor som har att hantera den praktiska verkligheten göra det? Jag tror att de i långa stycken klarar detta bättre än andra, med tanke på det sätt som arbetsmarknadspolitiken fungerar i dag.
Herr talman! Det är många frågor som Dan Ericsson tar upp. Det är frågor som egentligen gäller det interna regeringsarbetet. När det gäller akassemedlens flexibilitet har utskottsmajoriteten - jag tror att även Dan Ericsson har skrivit under - klart och tydligt sagt att a-kassemedlen skall kunna användas på ett mer flexibelt sätt. De besluten skall fattas av regeringen och inte av riksdagen. Det är väl svar på den frågan. Jag tror säkert att det finns oerhört många förslag ute på det lokala planet. Jag talade om detta tidigare i mitt anförande, när Dan Ericsson ägnade sig åt kraftsporter. Jag höll ett inledningsanförande. Jag kan inte ta samma anförande igen bara för att Dan Ericsson har råkat spela fotboll någonstans utanför stan. Det är en fråga om prioriteringar. Ungdomarna är inte bara en statlig angelägenhet. De är faktiskt en angelägenhet även för kommunerna och inte minst för företagarna. Jag tror att företagarna har ett stort intresse av att presentera och lansera sitt företag via ungdomsjobb. Jag tror att man gemensamt måste sträva åt samma mål, och inte bara säga att regeringen måste skapa jobb till ungdomarna. Dan Ericsson driver fortsatt myten om den dåliga företagsandan i Sverige. Det är faktiskt inte så, Dan Ericsson. Någon från Kristdemokraterna viftade tidigare i debatten med Dagens Industri. Om Dan Ericsson läser Dagens Industri i dag kan han se att tidningen pekar på att företagen har det bästa orderläge man har haft på två års tid. Det är väl inte så illa med klimatet för företagarna här i landet. Dan Ericsson är ensam om dessa förslag. Det skulle vara väldigt intressant att se vem han skulle genomföra dem med. Jag kan bara konstatera att Kristdemokraterna kräver 2,5 miljarder mer till vård och omsorg, men man vill samarbeta med Moderaterna som vill skära 7,6 miljarder på omsorgen. Efter att ha sett Dan Ericsson stappla in i kammaren med lindat ben tror jag kanske att han röstar på vårt förslag i stället för på Moderaternas.
Herr talman! Med anspelning på det som Johnny Ahlqvist tar upp kan jag säga att jag blev justerad i ett tidigt skede och att jag faktiskt hade möjlighet att lyssna på Johnny Ahlqvists anförande. I det framkom inte så värst mycket nytt utöver vad som står i utskottsbetänkandet. Det är bara att konstatera, som jag gjorde, att regeringen för ett år sedan sade att vi skulle vänta tills deras åtgärder hade trätt i kraft. Då skulle vi se resultaten. Det har gått ett år. Åtgärderna har trätt i kraft. Resultaten ser vi - arbetslösheten ökar. För ett halvår sedan sade regeringen att skördetiden skulle komma - vänta och se. Vi ser vad vi skördar. Det är ökad arbetslöshet. Det var det som var poängen. Ni har gjort utfästelser som ni inte förmår att leva upp till. Jag fick heller inget svar på frågan om löftet om feriearbeten till alla ungdomar. Det var faktiskt ett löfte regeringen gav. Är det på det sättet att alla ungdomar inte kommer att få feriearbete denna sommar? Är det på det sättet jag skall uttolka det Johnny Jag fick inte heller något svar på min första fråga. Hur stort är tålamodet i den socialdemokratiska riksdagsgruppen med den arbetsmarknadsminister vi har nu? Under förra perioden var det Börje Hörnlund som administrerade arbetsmarknadspolitiken, och då tröt tålamodet för Johnny Ahlqvist vid 6 % arbetslöshet. Då var det dags för ministern att avgå. Hur är det nu, Johnny Ahlqvist? Ni har snart suttit vid makten i tre år. När tryter tålamodet för er under denna mandatperiod? När ställer ni motsvarande krav på ministern denna gång? Det vore intressant att få ett svar på detta.
Herr talman! Jag tror att Dan Ericsson gör ett stort misstag om han säger att arbetsmarknadspolitiken skall skapa de nya jobben. Jag kan åter hänvisa till Dagens Industri, där det pekas på orderläget, på att köpkraften ökar mer och på att man handlar mer varor. Naturligtvis kommer detta att sätta sina spår i sysselsättningen. Det är självklarheter. Dan Ericsson hänvisade i förra replikskiftet till alla rigida regler i regelverket när det gäller arbetsförmedlingsnämnder och över huvud taget, som jag förstod det. Jag ber om ursäkt för att jag inte kommenterade det. Det är ju inte AMS som skapar dessa rigida regler. En stor del av dessa rigida regler har skapats i denna kammare. De har skapats av olika regeringar, oavsett färg. Jag har ännu aldrig upplevt annat än att nya arbetsmarknadsministrar har nya idéer. Nya utskottsledamöter i arbetsmarknadsutskottet har ytterligare nya idéer. Tillsammans har vi skapat detta rigida regelverk. Jag tror inte att man skall lasta det på AMS Vi gjorde ett tillkännagivande i utskottet, Dan Ericsson. Jag tror att det var ett enigt tillkännagivande. Regeringen skulle se över regelverket. Jag förutsätter att regeringen återkommer. Jag vet att AMS fick i uppdrag att göra en kartläggning. Regeringen skall återkomma i samband med budgetpropositionen. När det gäller arbetsförmedlingsnämnderna har vi ingen annan uppfattning. Dan Ericsson och jag är överens om att man måste använda möjligheterna bättre än vad man gör i dag. Jag har svarat Dan Ericsson på frågan om tålamod med arbetsmarknadsministrar en gång tidigare. Det var med omsorg om Börje Hörnlund som jag begärde hans avgång, så att han skulle slippa sitta i den regering som regerade landet mellan 1991 och 1994.
Herr talman! Jag konstaterar att Johnny Ahlqvist inte visar samma omsorg om den nuvarande arbetsmarknadsministern, så att hon slipper sitta i regeringen, som har att klara en betydligt värre arbetslöshetssituation. Den bristande omsorgen kan man tolka på olika sätt. Eftersom Johnny Ahlqvist inte har möjlighet att replikera mer skall jag inte ta i med storsläggan ytterligare, utan i stället bemöta det Johnny Ahlqvist påstod. Jag, herr talman, tror inte att arbetsmarknadspolitiken löser arbetslöshetsproblemen. Det är precis tvärtom. Det är en offensiv näringspolitik för nya företag och tillväxt som ger de nya jobben. Det är det vi har hävdat hela tiden. Där har Johnny Ahlqvist nog inga bekymmer med oss. Jag lastar inte heller AMS för det system vi har. Det är faktiskt regeringen som bär ansvaret för systemet. Det är också regeringen som har tagit åt sig beslutsrätten vad gäller den lokala flexibiliteten. Det är väldigt märkligt. Min poäng är att man skall föra ned arbetsmarknadspolitiken på det lokala planet. Resurserna, flexibiliteten och möjligheten att själv bestämma vad som är bäst skall finnas på den lokala orten och i regionen. Det är fortsatt så att det är regeringen som bestämmer, och det är det som är problemet bl.a. för Hagfors kommun. Jag beklagar att regeringen inte tar steget fullt ut utan behåller beslutsmakten centralt. Det tror jag är till nackdel. Jag tror att det förhindrar oss att få ned arbetslösheten.

Herr talman! Det här avsnittet av debatten handlar om utvecklingen inom den kommunala skolan, ytterligare platser till det s.k. kunskapslyftet och avisering om ytterligare platser till högskolan. Det är viktigt att Sverige har en skola av hög kvalitet och att elever och studenter är väl förberedda för vidare studier eller för arbetslivet. Om det svenska utbildningsväsendet och det svenska samhället skall kunna möta de krav som den internationella kunskapskonkurrensen ställer måste all utbildningsverksamhet sträva efter högsta möjliga kvalitet, och vi måste ha en hög kunskapsnivå i Sverige. För att man skall kunna åstadkomma denna kvalitet gäller det att man har en helhetssyn i utbildningspolitiken och att kvalitetsbegreppet genomsyrar allt från grundskolan till den högre utbildningen och forskningen. Regeringen saknar denna helhetssyn och för en ryckig politik inom utbildningsområdet. Såväl skrivelsen som vårpropositionen och tilläggspropositionen är exempel på denna ryckighet. Socialdemokraterna har misslyckats med att få ner arbetslösheten. I stället för att vi får nya jobb blir det färre och färre. Vallöftet från 1994 om att den totala arbetslösheten skulle vara nere på 5 % är som bortblåst. Numera heter det att den öppna arbetslösheten skall vara nere på 4 % år 2000. Det s.k. kunskapslyftet är regeringens verktyg för att man skall klara sifferexercisen och få ner den öppna arbetslösheten. Varje år, under fem år, skall 100 000 arbetslösa sättas på skolbänken. Det är inte nog med det. Nu skall kunskapslyftet byggas ut med ytterligare 10 000 platser per år, vilket ger 140 000 arbetslösa på skolbänken, enligt regeringens planer. Till detta skall de Är projektet realistiskt? Jag tror inte det. I nuvarande system med tillfälliga platser har vi pendlat mellan 40 000 och 50 000 vuxna arbetslösa varje år. Var skall man finna resten? Framför allt undrar jag hur man skall motivera människor för studier. Det är möjligt att man klarar av att rekrytera vuxenstuderande det första året, eftersom de då får utbildningsbidrag, men året efter gäller vuxenstudiestöd med en lånedel. Vi vet också att de flesta vuxenstuderande behöver tre till tre och ett halvt år för att erhålla gymnasiekompetens. Har den här gruppen motivation för att fortsätta studierna med studielån? Jag är tveksam till det. Det viktigaste är att människor är motiverade för studier. Vi moderater har en mer realistisk hållning, då vi ligger på 40 000-50 000 platser. Man måste också ställa sig frågan: Vart skall utbildningen leda? Skall den leda till en allmänt bättre nivå? Det är viktigt, men det är ännu bättre om utbildningen också leder till jobb. För ett tag sedan kom OECD med en rapport där man hade granskat den eftergymnasiala utbildningen i Sverige. I den framkom det att en svaghet i Sveriges yrkesutbildningssystem är misslyckandet med att tillgodose behovet av kompetens på mellannivå. Klyftan växer mellan det som gymnasieskolorna tillhandahåller och det som står till förfogande på eftergymnasial nivå. Man konstaterade vidare att det bland företagen inte finns mycket av traditioner när det gäller att engagera sig i yrkesutbildningsprogram i skolans regi. Detta är en riktig iakttagelse. Vi moderater prioriterar den kvalificerade yrkesutbildningen före mer allmänna insatser. En expansion av den kvalificerade yrkesutbildningen bör gå före satsningen på generella komvuxutbildningar. Om regeringen verkligen har som ambition att minska arbetslösheten borde man omgående tillföra denna utbildning 5 000 nya platser, eftersom det behövs fler personer med yrkesutbildning. Där näringslivet tar aktiv del i utbildningen finns de bästa förutsättningarna för att utbildningen ger riktiga jobb. Såväl arbetsgivare som arbetstagare är överens om att kraven på kvalificerade yrkesarbetare ökar och att det framtida utbildningssystemet måste tillgodose dessa krav. För att vi skall kunna klara kraven och möta bristen på kvalificerade yrkesarbetare måste vi satsa på fler platser till den här typen av utbildning. Därför får den kvalificerade yrkesutbildningen med våra förslag minst 24 000 nya platser de närmaste åren. I vårpropositionen skriver regeringen att man avser att tillsätta en arbetsgrupp mellan berörda departement med uppgift att förbereda ett regeringsförslag, så att ett riksdagsbeslut om den kvalificerade yrkesutbildningens framtid kan fattas senast våren 1999. Det är positivt att regeringen planerar för framtiden. Men jag anser att man redan nu kan dra en del slutsatser utifrån försöksverksamheten. För det första skall försöksverksamheten permanentas och bilda en ny yrkeshögskola. Den skall inte integreras i universitet och högskola, utan den skall vara självständig. För det andra skall de kommunala påbyggnadsutbildningarna föras över till den nya yrkeshögskolan. För det tredje skall högskolans YTH-utbildningar föras över till den nya yrkeshögskolan. För det fjärde borde regeringen redan nästa vår komma med en proposition, så att en reguljär verksamhet kan vara i gång hösten 1998. I vårpropositionen aviserar regeringen att man avser att ytterligare bygga ut högskolan med 1 500 platser år 1998 och 15 000 år 2000. Till detta skall läggas de 15 000 platser nu i höst och de 15 000 år 1999 som riksdagen redan har fattat beslut om. Enligt regeringen skall satsningens tyngdpunkt ligga inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena. Inriktningen har vi moderater ingenting att invända mot. I dagens Ny teknik pekar Lars Ramqvist på den obalans som råder och vikten av en satsning på toppen och bredden i utbildningen av tekniker och naturvetare. Bristen på utbildad arbetskraft medför att svenska företags konkurrensförmåga hämmas, och det är mindre attraktivt för utländska företag att etablera sig här. Han pekar också på en annan obalans som måste lösas, nämligen att kunskapen - spetskunskapen - om informationsteknologin inte finns i skolan utan i företagen. Kunnandet och lärarkapaciteten finns hos IT-företagen. För att åstadkomma en sådan lösning krävs det rejäla förändringar inom utbildningsväsendet. Frågan är om socialdemokraterna och den ledning som nu finns i departementet har kraft, ork och framför allt vilja att ta itu med problemen. Jag tror knappast det. Vi har en stor brist på utbildad arbetskraft på flera olika nivåer inom just den naturvetenskapliga och den tekniska sektorn. Det beror på stora försummelser av socialdemokraterna under hela 80-talet, när man inte såg till att bygga ut universitet och högskola i den omfattning som framtidens krav ställde och ställer. Nu får vi betala priset av försummelserna. Men är målsättningen och ambitionen om en utbyggnad av totalt 60 000 platser realistisk med bibehållna ambitioner avseende kvalitet? Knappast. Var skall man få tag i alla lärare som krävs? Det är ju inte bara högskolan som behöver lärare, utan de behövs ju också till kunskapslyftet. Dessutom tillkommer alla pensionsavgångar i grund och gymnasieskolan som skall ersättas. Var skall man finna alla dessa lärare? Ingegerd Wärnersson är själv lärare och vet om att det är viktigt att vi rekryterar välutbildade lärare med en god pedagogisk kunskap och kompetens. Än värre blir det på högskolan, eftersom satsningen sker inom den naturvetenskapliga och tekniska sektorn. Där är bristen på lärare som störst. Risken är att många högskolor får svårt att rekrytera lärare. Det blir kvantitet i stället för kvalitet. Redan nu har de högskolor som av regionalpolitiska skäl fick ett kraftigt tillskott av platser nu till hösten stora svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Är Sverige betjänt av en sådan politik? Vårt svar på den frågan är nej. Det är viktigt att vi satsar på en kvalitativt bra utbildning på alla nivåer. Vi måste bygga ut utbildningen i en rimlig takt, där det finns balans mellan professorer, lektorer, adjunkter och doktorander. Regeringen skapar en obalans som inte gynnar någon - utom regeringen, i och med att man friserar siffrorna för den öppna arbetslösheten. Men vi har inte råd med en kameral sifferexercis på någon nivå. Problemet med att rekrytera lärare går inte att avfärda så enkelt som statssekreterare Göran Löfdahl nyligen gjorde. Han uttryckte att det bara var att damma av pensionerade lärare, rekrytera lärare från utlandet samt införa fler doktorandtjänster och rekrytera fler forskarstuderande. Hur skall ni lösa lärarrekryteringen, Ingegerd Wärnersson? Och hur skall ni upprätthålla kvaliteten?

Herr talman! Först vill jag uttrycka min och Vänsterpartiets tillfredsställelse med att regeringen nu äntligen har beslutat att återföra medel till den kommunala sektorn. Det är något som Vänsterpartiet gång på gång pekat på nödvändigheten av. Vi vet att de nedskärningar inom kommunerna som nu har fortgått ett antal år särskilt hårt har drabbat just kärnverksamheten, alltså barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Speciellt pressad har situationen varit för barn och elever med behov av särskilt stöd. Därför känns det hoppfullt att de kanske får en något bättre situation. Herr talman! För övrigt hade vi en lång och innehållsrik utbildningsdebatt för drygt en vecka sedan, och därför kommer jag att fatta mig ganska kort. Jag skall ta upp några få områden. Det gäller främst utgiftsområde 15 och studiestödet. Jag har tidigare vid flera tillfällen beklagat att den här stora utbildningssatsningen inom kunskapslyftet och de 30 000 nya högskole och universitetsplatserna är så dåligt synkroniserade med införandet av ett nytt studiestödssystem. Innan jag gick till den här debatten läste jag en artikel i Finans Tidningen, där statssekreterare Göran Löfdahl på Utbildningsdepartementet sade att förslaget om ett nytt studiestödssystem har lagts på is. Det blir ingen ändring nu utan tidigast år 2000 - förmodligen betydligt senare. Jag tolkar artikeln så att den andas en viss pessimism i det avseendet. Jag tror att detta är ett kortsiktigt tänkande från regeringens sida. Osäkerheten och bristen på förutsägbarhet i finansieringen av studier lockar knappast kortutbildade till studier. Inte heller motverkas den sociala snedrekryteringen eller underlättas rekryteringen av nya grupper till högre utbildning. Detta är ju något som regeringen säger sig vilja främja och har ambitioner att göra. Jag har också tidigare i debatter här i kammaren pekat på tänkbara konsekvenser av att det särskilda utbildningsbidraget i kunskapslyftet endast utgår för två terminers studier. Det är något som med mycket stor säkerhet kommer att utgöra ett hinder för många studieovana kortutbildade vuxna att nå den avsedda kompetensnivån. Jag tror att risken för att det blir många studieavbrott är överhängande. Vänsterpartiet har därför föreslagit att regeringen på allvar borde pröva frågan om att särskilt utbildningsbidrag skall kunna utgå under hela studietiden. Enligt Göran Löfdahl i artikeln prioriterar regeringen nu verksamheten. Reformeringen av studiestödet får vänta av statsfinansiella skäl, säger han. För mig är det självklart att det finns ett naturligt och absolut samband mellan hur studiestödet är utformat och den framgång som utbildningssatsningen kommer att få. Det finns en uppenbar risk att det glapp som nu uppstår försämrar möjligheten att nå satsningens ambitiösa mål. Dessutom kan man fundera över proportionen mellan de 42 miljarder som utbildningsbudgeten i sin helhet innehåller - 17 miljarder går till studiemedel - och de 150-300 miljoner som Studiestödskommitténs modell till nytt studiestödssystem skulle innebära i merkostnad per år. Ökad återbetalningstakt finns i förslaget. Det innebär förvisso en ökad kostnad under ett initialskede, men det planas ut senare, och i stort sett får man ett nolläge. 15 och 16 skiljer sig i reda pengar inte på något avgörande sätt från regeringens - utom i ett avseende. Det gäller kanske inte så mycket pengar, 85 miljoner kronor, men det är viktigt. Det handlar om de besparingar som regeringen gjort på timersättningen för sfi. Den besparingen har vi avvisat i vårt budgetförslag. Jag skulle vilja höra vilka motiven är att skära ned detta stöd, som efter vad jag förstått har fungerat som en morot för studier. Detta gäller också med tanke på att integrationsminister Leif Blomberg gång på gång markerat sfi:s betydelse. För honom verkar sfi vara en kungsväg för integrering. Nu halveras alltså ersättningen för många, och det är något som jag inte riktigt kan förstå. Jag skulle vilja ställa en fråga till Ulf Melin, som talar så vackert om kvalitet och menar att Moderaterna prioriterar kvalitet framför kvantitet. Om detta är ett mer generellt ställningstagande från Moderaternas sida, förstår jag inte att man samtidigt kan föreslå en så snabb ökning av den kvalificerade yrkesutbildningen - från 1 700 platser till 24 000 - utan att någon utvärdering med avseende just på kvaliteten har skett. Jag får signaler från studerande om att man är oroad över att det kommer att bli svårt att meritvärdera den här utbildningen. Tag exemplet med en pågående tvåårig utbildning i turism, som ges i samarbete mellan resebranschen och en av våra högskolor. Den utbildningen skulle kunna motsvara ungefär 80 poäng jämfört med högskolan, men den ger endast 8 högskolepoäng. Det är ett problem för många studerande. Man är orolig för hur man kommer att kunna tillgodoräkna sig dessa utbildningar om man vill fortsätta att studera på t.ex. högskola eller universitet.
Herr talman! Jag kan svara på frågan om kvantitet och kvalitet. Låt oss jämföra regeringens förslag med vårt. Regeringen har nästa år 8 800 platser, medan vi ligger på 13 000 platser. Sedan vill vi bygga ut varje år fram till år 2000, då vi skall vara uppe i 24 000 Av försöksverksamheten kan man se att det finns många bra projekt som vi måste säga nej till därför att platser saknas. Sedan finns det naturligtvis också en del utbildningar som förmodligen inte har den kvalitet som krävs - det har också jag sett. Men det viktigt är i det här fallet att få i gång den här typen av yrkesutbildning, därför att vi har behov av det. Det är en brist att vi inte har haft den i Sverige. Just därför tycker vi att det är viktigt att satsa på detta och framför allt att man har en bra samverkan mellan skolan och arbetslivet. Då får studenterna ett lärande i arbete som vi tror dels höjer kvaliteten på arbetskraften, dels leder till nya jobb.
Herr talman! De signaler om oro som de studerande visar gäller att man som student inte är garanterad den rättssäkerhet som kanske finns inom högskolan. Man har inte samma möjlighet till inflytande över utbildningen, och studerandedemokratin är en viktigt fråga. Vi har stöttat den här försöksverksamheten och tycker att den är bra. Men det är också viktigt att man får möjlighet att utvärdera den och dra slutsatser av verksamheten som nu skall pågå ett antal år, innan man gör så stora satsningar som Moderaterna föreslår. Det är annars väldigt lätt att den här typen av försöksverksamhet permanentas i det tillstånd den är.
Herr talman! Naturligtvis skall studenterna ha samma rättssäkerhet som man har i andra utbildningar - självfallet! Det har man också, såvitt jag kan förstå. Det är också klart att man skall ha inflytande när det gäller undervisningens uppläggning. Men det problemet har vi ju över hela skolsektorn: att eleverna och studenterna upplever att de har dåligt inflytande när det gäller just undervisningens uppläggning och sådana saker. Jag vill ändå säga att vi kommer att göra en utvärdering, som kommer att starta nu, förutom den egna tillsynen som vi har i kommittén. Jag har varit ute på många av de här utbildningarna runt om i landet. Jag har faktiskt inte träffat på någon än - jag har ändå besökt ungefär 15 stycken - där eleverna har uttryckt att de anser att kvaliteten på utbildningen är dålig. Men självfallet finns det ett och annat misslyckande. Det vore konstigt annars, eftersom det är en försöksverksamhet.

Herr talman! Regeringens vårproposition innehåller vissa förstärkningar inom området skola, utbildning och forskning och berör hela området från grundskola till högre utbildning och forskning. Grundskolan har under 90-talets första hälft fått kraftiga nedskärningar, vilket lett till minskning av personal - bl.a. speciallärare och fritidspedagoger - och ökade klasstorlekar. Det här har drabbat barn med behov av särskilt stöd speciellt hårt. Barnens rätt till stöd enligt skollag och läroplaner har inte kunnat uppfyllas, och effekterna har i vissa fall blivit brutala, vilket framgår av t.ex. de växande köerna vid landets barnpsykiatriska kliniker. Miljöpartiet har i budgeten under flera år föreslagit en förstärkning av det statliga kommunbidraget för att åtgärda bristerna i grundskolan. I regeringens vårproposition finns nu detta med. Det är välkommet och är kanske det viktigaste bidraget för svensk skola i den här budgeten. Dyslexifrågan har regeringen däremot inte uppmärksammat i den här propositionen heller. Miljöpartiet har upprepade gånger påpekat att problemen för barn med specifika läs och skrivsvårigheter är mycket stora. De elever som halkar efter i läsning och skrivning får också svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen och löper risk att lämnas på efterkälken, med växande problem ju längre upp i skolan de kommer. Jag har svårt att förstå att regeringen inte kan uppmärksamma ett av de största hindren för genomförandet av en skola för alla och likvärdig utbildning för alla barn. Hoppet får nu stå till de förslag som den nyligen tillsatta Dyslexiutredningen kommer att lägga fram. Gymnasieskolan lider fortfarande av sviterna efter en illa förberedd och hastigt genomförd reform. Lärare och skolledning fick inte möjligheter att förbereda sig och sin skola för att rätt handskas med den genomgripande förändringen i skolans mål och arbetssätt. Miljöpartiet har i sin budget anvisat speciella medel för stöd och fortbildning till lärare och skolledning för reformens genomförande. Det är en brist att inte det också finns med i regeringens budget. Däremot har regeringen en storsatsning på vuxenstudier i gymnasiet, delvis som en tillfällig arbetsmarknadsåtgärd. I vårpropositionen utökas denna, och dessutom förstärks försöket med kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning, vilket är bra. Den förstärkningen kunde gott ha fått vara ännu större. Den högre utbildningen vid universitet och högskolor har tidigare fått en förstärkning med 30 000 nya studerandeplatser. Nu annonseras i propositionen ytterligare 30 000 sådana platser. Det är bra. Men viljan att anslå medel står inte alls i proportion till viljan att se till att de här utbildningarna verkligen leder till målet, som enligt regeringen är fler jobb. Inte heller har man gjort någon ordentlig analys av inom vilka områden det lönar sig att satsa på utbildning, som vägledning t.ex. för de nya studerandekategorierna. Lärarbristen är redan mycket stor. Någon förberedelse för att se till att det finns kompetenta lärare som kan erbjuda de nya elevgrupperna goda studiebetingelser har inte vidtagits. miljoner. Men det åtföljs av ett sparkrav på nästan samma belopp för 1998. Det är alltså ovisst vad den satsningen är värd för doktoranderna framöver. När det gäller forskning har vårpropositionen inte mycket att bidra med. Det har sedan gammalt rått en obalans mellan tillämpad forskning och grundforskning i Sverige. Den har förstärkts genom EU medlemskapet och inrättandet av löntagarfondsstiftelserna. Miljöpartiet har påpekat faran med en sådan obalans och föreslagit en överföring av medel och en koppling mellan områdena i form av ett grundforskningsavdrag om 5 %. Det skulle ge en fördubbling av antalet doktorandtjänster och en ökning av forskningsrådens medel med ca 30 %. För den tillämpade forskningen skulle det innebära ett mycket rimligt rationaliseringskrav. Regeringen låtsas emellertid som om problemet inte finns. I stället har vi hamnat i en situation där regeringen i årets budget minskade anslagen för grundforskning och hänvisade forskningsråden till medel från forskningsstiftelserna, de gamla löntagarfondsstiftelserna. Stiftelsepengarna skall användas till mycket. Naturvårdsverket fick en hel forskningsavdelningsbudget indragen i årets budget och hänvisades till att förhandla till sig anslag från MISTRA, en av forskningsstiftelserna. Bortsett från att regeringen inte borde ta på sig uppdraget att dela ut forskningsmedel från forskningsstiftelserna till olika projekt eller forskningsråd har vi nu hamnat i en situation där riksdagen har fråntagits möjligheten att hantera en viktig del av landets forskningspolitik. Vi har under våren inte ens vetat hur det har gått i förhandlingarna. Kanske skall vi börja med något slags gissningstävlan i riksdagen. Vilka partier tror att Statens naturvårdsverk fick sina pengar? Och vad har MISTRA ställt för villkor för att man skall få pengarna? Regeringen kanske vet bäst - den har ju tillsatt styrelserna i stiftelserna. Men det skulle inte se alldeles snyggt ut om regeringen vann gissningstävlan. Då kunde man misstänka att vi verkligen har fått ett ministerstyre inom forskningspolitiken. I varje fall avslöjar regeringen inte utfallen i vårpropositionen. Halva året har alltså gått, och vi vet ännu inte hur de anslag som riksdagen tidigare hade att besluta om har hanterats nu. Det här är i själva verket oacceptabelt. Frågan är dessutom av stort principiellt intresse. Delar av riksdagens möjligheter att fullfölja sitt uppdrag har satts ur spel. Idén att till en stiftelse delegera inte bara rätten utan också skyldigheten att fördela statliga bidrag till forskningsråd och statliga verk borde i varje fall granskas närmare. Situationen är olycklig, och de uppkomna bristerna i riksdagens möjligheter att leda landets forskningspolitik får den borgerliga regeringen naturligtvis ta en del av skulden för. Nuvarande regering styr nu pengaströmmarna i något andra riktningar, men med likartade brister i analys, planering och konsekvensbedömningar för de verksamheter som man ekonomiskt stimulerar. Man har glömt att iordningställa kanalerna och de områden som pengaflödet skall få att frodas, med risk för att de stora satsningarna får ett drag av okontrollerad översvämning medan områden som ligger längre från regeringens källor, t.ex. miljöforskningen, drabbas av torka. När man i regeringsförklaringen säger att man skall inrikta politiken mot målet att Sverige skall vara ett föregångsland när det gäller utveckling mot ett ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle låter det bra i gröna öron. Att leva upp till en sådan deklaration kräver omställning av bl.a. forskning och utbildning. Det handlar om att utöka forskningsinsatserna inom miljöområdet men också att styra andra forskningsverksamheter mot de nya målen - t.ex. inrikta försvarsforskningen mot en civil forskning med sikte på miljöarbete inom landet och utveckling av miljöanpassade produkter för svensk industri. Av det här syns mycket litet. Regeringen har inte varit tillräckligt aktiv och samordnat olika forskningsinsatser inom olika departement så att utvecklingen verkligen effektivt leds i den riktning som angavs i regeringsdeklarationen. Här har naturligtvis Utbildningsdepartementet en central roll och ett stort ansvar. Miljöpartiet har i motionen givit exempel på hur det som i regeringens budget bara står som nedskärningar kan ställas om till annan verksamhet inom andra sektorer. Försvarets forskning är ett exempel på hur man kan ta till vara värdefull kompetens, rikta den mot nya uppgifter, undvika att kasta människor i arbetslöshet och vara sparsam med statens resurser. Herr talman! Analyser och förberedelser för de förslag som regeringen lägger fram i budgeten syns alltför otillräckliga. Det gäller i hög grad forskningsfinansieringen. Pengarna förefaller däremot vara väl använda när det gäller satsningar på den kommunala skolan. Där vet vi vad som fattas och hur bristerna skall åtgärdas. Mer osäker är man när det gäller de många studerandeplatserna vid högskolan och i vuxenutbildningen. Vi vet inte om pengarna kommer att användas på ett effektivt sätt och bäst gagna de människor som satsar på de nya möjligheterna. Blir det bra utbildning på rätt område, och leder den till fler jobb? Ibland får man som svar på den frågan att det i varje fall är bättre att studera än att gå arbetslös. Visst, men det räcker inte. Miljöpartiet ställer krav på en mer genomtänkt och framsynt utbildningspolitik. Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation 36

Herr talman! Först och främst vill jag svara på Ingegerd Wärnerssons fråga om att vi säger nej till kunskapslyftet. Nej, det gör vi inte. I vår budget har vi i år 40 000 platser. Vi har reserv för ytterligare 10 000 platser nästa år. Vi kritiserar att det inte är rimligt att bygga ut ett kunskapslyft från 50 000 platser till helt plötsligt 110 000 platser. Jag skulle vilja att Ingegerd Wärnersson säger var dessa människor skall finnas. Vi måste väl vara överens om att man måste vara motiverad till studier. Det måste väl ändå vara det väsentliga. Är man inte motiverad, om man inte vill studera, då vinner inte den som vill studera eller samhället någonting. Ingegerd Wärnersson säger ingenting om hur man skall hitta lärare till alla dessa 60 000 platser som ingår i det s.k. kunskapslyftet och de 60 000 platserna på högskolan. Var skall ni hitta lärarna? Delar Ingegerd Wärnersson Jan Lövdahls uppfattning att det är bara att damma av pensionerade lärare, att vi skall locka utländska lärare till Sverige och införa fler doktorandtjänster? Är det rimligt? Är det så enkelt? Är inte risken uppenbar att man inte kommer att klara av detta? Risken är ju uppenbar att det inte blir kvalitet utan kvantitet. För mig, herr talman, är det ingen utbildningsrevolution om man satsar på kvantitet i stället för kvalitet. Det här är en kameral sifferexercis för Socialdemokraterna. På den vägen skall den öppna arbetslösheten minskas. Sverige behöver mer av Gnosjöanda. Men då lär man i stället se över både arbetsmarknadslagstiftningen och skattelagstiftningen.

Herr talman! Departementet följer frågan noggrant, säger Ingegerd Wärnersson. Min konkreta fråga är ändå: Delar Ingegerd Wärnersson Jan Lövdahls uppfattning i hans uttalande? Genom att säga så tror jag inte att departementet egentligen följer frågan. Man är fullständigt nonchalant inför frågan. Man har skapat en glättad bild. Detta är ett jätteproblem för Sverige. Ni löser inte problemet med det förslag som ligger här. Det kommer att bli kvantitet i stället för kvalitet. Det är ingen betjänt av. Redan i dag är 20 % av de lärare som är anställda i grundskolan och undervisar i matematik och naturorienterande ämnen inte behöriga. Redan i dag, Ingegerd Wärnersson! Hur skall ni klara av detta med dessa förslag? Detta är en luftpastej av stora mått. Det är intressant att läsa protokollet från debatten i höstas om högskolan. Förslaget var då 15 000 till i höst och 15 000 för år 1999. Regeringen angav då att skälet till att det inte blev en större utbyggnad var framför allt en brist på lärare. Har bilden verkligen ändrat sig i så positiv riktning på ett halvt år? Jag tror inte det. Det är många pensionerade lärare man måste damma av, och det är många man måste rekrytera från omvärlden. Men då lär man se till att det finns ett skattesystem som lockar människor att flytta till Sverige. Det skattesystem vi har i dag gör det dessvärre inte. Slutligen var det den moderna lärlingsutbildningen. Det är bra att Socialdemokraterna äntligen börjar tala om lärlingsutbildning. Men ni måste nog också se till att skaffa en modell som är en morot också för arbetslivet.

Herr talman! Jag skulle vilja att Ingegerd Wärnersson ändå kommenterar litet grand förslaget om att slopa timersättningen för SFI:n, ett så pass omhuldat och av integrationsministern prioriterat område. Jag skulle vilja veta vilka motiven är och vad hon anser om de tänkbara konsekvenserna av förslaget.

Herr talman! Det som är förvånande är att det är fråga om en utsatt grupp. Vad jag kan förstå är det fråga om en halvering av stödet. Det är också en grupp som det är oerhört väsentligt att locka till studier för att de skall kunna integrera sig i det svenska samhället och få större möjligheter på arbetsmarknaden. Det gäller 85 miljoner kronor, i och för sig ganska mycket pengar, men i förhållande till budgeten på det här området är det ändå en spottstyver.

Herr talman! Jag tycker att Ingegerd Wärnersson kanske är litet för litet oroad över de bristande förberedelserna för att ta hand om de 60 000 högskolestuderande och de 110 000 vuxenstuderande vid gymnasie och grundskolan. En sådan här storsatsning borde ha kopplats till en förberedning. Man borde dels sett till att det finns lärare, dels i tid gjort den omställning som behövs för att få nya typer av undervisningsmetoder och organisationer som passar den här nya gruppen av studerande. Man skulle också ha behövt en bättre analys av hur den framtida arbetsmarknaden ser ut. Jag tror inte att man bara kan hänvisa till att ingen vet. Skälet till att ingen vet är delvis att man faktiskt inte har lagt manken till för att försöka ta reda på saker och ting. Bra beskrivningar av åldersavgångar inom olika sektorer som hemtjänsten, vården, transportsektorn osv. skulle kunna vara till hjälp. Dessutom bör regeringen kunna styra litet av den framtida arbetsmarknaden. Man har naturligtvis visioner om vilka de stora arbetssatsningarna kommer att vara i framtiden. Jag tycker alltså att det är litet för lättvindigt att vifta bort problemet och säga att det löser sig. Det förvånar mig också att Socialdemokraterna inte i början av mandatperioden visste om att man så relativt snart skulle göra en så stor satsning. Då skulle man ha haft tid att förbereda sig. I varje fall borde man kunnat observera babyboomen. Den borde ha gått att prognosticera.

Herr talman! Inom Lärarförbundet är man åtminstone litet orolig. Enligt prognosen råder det brist på Ingegerd Wärnersson sitter ju inte i regeringen, utan i utbildningsutskottet som har tagit detta utmärkta initiativ att föreslå en utredning om lärarutbildningen. Det får väl ändå tas som ett tecken på en brist att regeringen inte tagit detta initiativ något tidigare. Men utbildningsutskottet har som sagt var handlat rätt - ingen klagan på Socialdemokraterna eller något annat parti i det avseendet. Där var vi eniga. Men det är litet anmärkningsvärt att man inte heller nu i vårpropositionen ser en ordentlig ekonomisk satsning på lärarutbildningen. Det finns inte en krona satsad för att sätta i gång lärarutbildningen. Åtminstone det kunde man ha väntat sig nu när behovet faktiskt syns - anvisade och öronmärkta medel till lärarhögskolorna för att intensifiera lärarutbildningen.

Herr talman! Sverige kan nu göra en rekordsatsning på mer utbildning. Äntligen har vi råd med mer pengar till skolan. Det är möjligt tack vare saneringen av statens affärer. Centerpartiet och regeringen har lyckats få ordning på statsfinanserna långt snabbare och mer kraftfullt än vad många över huvud taget vågat drömma om. Många har i dag talat om att äntligen kommer de pengarna. Det tycker jag är bra. Men jag måste ju också litet försynt få påpeka att det i den här kammaren bara är Centerpartiet och Socialdemokraterna som i praktisk handling gjort detta möjligt. Jag får dessutom påpeka att det här är ett arbete som har pågått sedan 1993. Centerpartiet är det enda parti som har orkat utföra arbetet hela vägen. Det har också lett till att vi nu faktiskt kan satsa mer pengar på skolan. Sverige behöver en andra utbildningsrevolution. Det instämmer jag i, och jag vill se Centerpartiet gå i spetsen för det. Det är nämligen den väg som är möjlig att gå för Sverige om landet skall lyftas ur den stora arbetslösheten. Nu åstadkommer vi mer än 200 000 utbildningsplatser på några år. Det är ett oerhört kvantitativt språng, men vi måste också se till att det blir ett stort kvalitetssprång. Det är därför vi t.ex. satsar på att inte bara bygga ut nya utbildningsplatser vid de nya högskolorna utan också ser till att det blir forskningspengar där. Det skall finnas ett samband mellan forskning och utbildning. Det är därför Centerpartiet också har medverkat till mer pengar i vårbudgeten för kvalitetssatsningar. De principer Centerpartiet står för är decentralisering, valfrihet och mångfald, gedigen kunskap och kvalitet. Det har många gånger funnits viktiga skillnader gentemot Socialdemokraterna. När Socialdemokraterna t.ex. har föreslagit mer centralisering av antagningen till högskolan har Centerpartiet självfallet sagt nej. När Socialdemokraterna har varit inne och tafsat och skapat dåliga regler när det gäller de fristående skolorna och därmed motverkat mångfald och valfrihet har Centerpartiet självfallet motsatt sig detta. När Socialdemokraterna har velat införa mer centralstyrning för forskningsstiftelser har Centerpartiet inte varit med på det. Centerpartiet har konsekvent arbetat för en tioårig obligatorisk grundskola med start vid sex års ålder. Vi tror nämligen att det ger möjlighet till en bättre kunskapsgrund också för de svagaste eleverna. Socialdemokraterna har inte orkat medverka till det. När Socialdemokraterna har sett till att det blivit lägre kunskapskrav för behörighet till grundskolan, t.ex. genom att inte kräva godkänt i svenska och engelska har Centerpartiet motsatt sig det. Centerpartiet har hållit en rak och konsekvent linje, men nu har det funnits möjlighet att genomföra sådant som Centerpartiet sedan länge har arbetat för, t.ex. att få igenom en utökning av högskoleutbildningarna, och som tyvärr Moderaterna i den förra regeringen, där Centerpartiet med stolthet medverkade, många gånger motsatte sig. När vi fått möjlighet att genomföra detta med Socialdemokraterna har vi självfallet gjort det. När vi har fått möjlighet att äntligen se till att det genomförs en ordentlig decentralisering inom högskolan med nya utbildningsplatser och med fasta forskningsresurser för de nya högskolorna har vi självfallet äntligen genomfört det med stöd av Socialdemokraterna. Man ser också spåren av det i den vårbudget riksdagen behandlar i dag. Nu blir det en utbyggnad av antalet permanenta högskoleplatser på sammanlagt Den första omgången genomförs 1997 och 1999. Nu blir det en ytterligare fördelning av platser. Det blir 30 000 nya permanenta platser för år 1998 och år 2000. Dessutom är det en utbyggnad i decentraliserade former. Det är äntligen ett genombrott för principen om fasta forskningsresurser vid de nya högskolorna. Dessutom ökar antalet platser i kvalificerad yrkesutbildning med 1 500 redan hösten 1997 och med 4 300 platser hösten 1998. Redan i den förra vårbudgeten medverkade Centerpartiet till en ökad satsning. Nu kommer det totala antalet platser att bli upp emot Många gånger har moderaterna här i kammaren ställt frågor till oss i Centerpartiet om varför vi inte har sett till att det har blivit fler platser. Nu när vi har gjort det kunde man förvänta sig att någon moderat åtminstone lade märke till det, men det passar väl inte i Moderaternas nuvarande partitaktik. För vår del har det varit viktigt att tillgodose arbetslivets behov av fler medarbetare med högre kompetens. Vi vet, genom våra goda kontakter med företagare, att det uppstår flaskhalsar om man inte ger tillräckliga möjligheter till yrkesutbildning. Därför vet vi att det spelar större roll för företagarna att man får platser i verkligheten och inte bara platser på moderata propagandapapper. Det är riktigt. En ny modern lärlingsutbildning införs. Det är något som Centerpartiet har arbetat för i många år. Nu blir det en pilotverksamhet med start redan hösten 1997. Dessutom blir det kvalitetspengar till forskningen och till forskarutbildningen. Det kommer inte minst att ge möjlighet till fler doktorander. Jag tycker att det är bra, eftersom Centerpartiet tidigare har reserverat sig för fler platser. Nu blir det också så. Vi kommer dessutom att arbeta för att en ordentlig del av dem skall komma till de nya högskolorna. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill öka anslaget till kommunerna för att det skall kunna bli mer pengar till skolan. Folkpartiet instämmer. Kd vill t.o.m. gå något längre. Jag märker att det är partier som ligger nära varandra. Jag ser det som en bra grund för framtida samverkan. Däremot är det ett parti i kammaren som skiljer ut sig fullständigt. Det är Moderaterna som vill ge mindre. Någon gång närmar sig faktiskt sanningens minut när man inte längre bara kan tala om allt gott man vill göra. Någon gång måste man också tala om för väljarna vad det är för nota som hänger med. Det är dags att Moderaterna ger besked nu. Hur mycket pengar till undervisningen i våra skolor satsar Moderaterna i sitt budgetalternativ? Ni lovar ju enorma skattesänkningar. Nu får ni tala om hur ni lyckas undvika nedskärningar i skolan. Eller hur blir det? Är det i själva verket så att ni, utöver de nedskärningar som redan har gjorts, föreslår ytterligare nedskärningar? Tala om var ni står! Dessutom står det tydligt i det moderata budgetalternativet att man skär ned anslaget till utbildningsoch universitetsplatser. År 1998 är det en nedskärning med nära 2 miljarder, år 1999 är det en nedskärning med 2 1⁄2 miljarder och år 2000 är det en nedskärning med nära 3 miljarder. Det är väl på tiden att ni äntligen redovisar vad dessa nedskärningar skall gå ut över? Jag har läst den moderata motionen. Jag hittar ingen redovisning där. Vad innebär det? Hur många högskoleplatser finns det i Moderaternas alternativ? Jag vet att Ulf Melin, som är en skicklig politiker, har arbetat mycket i sitt hemlän för att tala om att Moderaterna skulle vilja satsa på fler platser på just hans högskola i Jönköping. I andra län säger moderater samma sak. Man kritiserar att det inte är fler platser till högskolan i just det länet, men man talar inte om att sammanlagt är den totala potten som man har att betala högskoleplatserna med mindre än för alla andra partier. Det här påminner om agerandet hos ett annat parti, nämligen Socialdemokraternas när de satt i opposition. Jag tror att Socialdemokraterna djupt ångrar vad de gjorde den gången.

Herr talman! Johan Lönnroth inledde sitt anförande i dagens debatt med att säga att det kanske vid något tillfälle skulle vara klädsamt om Centerpartiet eller Socialdemokraterna gav Vänsterpartiet en viss kredit och erkänsla för den draghjälp vi ändå har gett för att sanera de svenska finanserna. Det gäller bl.a. de skattehöjningar som varit förutsättningen för den här saneringen, Andreas Carlgren. Jag undrar om Centerpartiet hade haft modet att medverka till dem och om Centerpartiets medverkan inte hade inneburit att vi hade fått ännu större nedskärningar som hade varit ännu smärtsammare för stora grupper i vårt svenska samhälle. Sedan har jag en kommentar till de nya antagningsreglerna till högre utbildning - den generella behörigheten. Det innebär ju faktiskt en dramatisk höjning av kraven mot tidigare. Man får också komma ihåg att vi har de särskilda behörigheterna. Det glömmer Andreas Carlgren att nämna.
Herr talman! Det är klart att ett slags draghjälp har Vänsterpartiet varit. Så länge man samarbetade med Socialdemokraterna gick ju räntan bara upp. Då var det till sist tvunget att något klokt parti gjorde någonting annat. Jag tror att de skattehöjningar ni genomförde då var negativa för landet. Jag hade inte velat att det skulle genomföras så stora skattehöjningar. Men det är väl bara att konstatera att ni faktiskt inte orkade de svåra sakerna. När det blev dags för dem blev SIFO-suget för stort för Britt-Marie Danestig

Herr talman! Jag tycker att jag förnam en ganska desperat ton i Andreas Carlgrens anförande. Jag skulle först vilja ställa en allmän fråga. Den gäller Centerns ansvarstagande. Det har vi ju hört om till leda här. Är det ingenting i det betänkande som vi i dag behandlar som Centern ogillar? Är allting perfekt och bra? Är allting centerpolitik? När det gäller forskning och högre utbildning vill jag bestämt dementera det Andreas Carlgren sade om att Moderaterna motsatte sig utbyggnaden av den högre utbildningen och forskningen. Vad är det för trams? Är det någon som verkligen såg till att forskningen byggdes ut i det här landet 1991-1994, var det Per Unckel som då var utbildningsminister. Vi satsade rejält på högskolan och den högre utbildningen. Om jag inte minns helt fel gav det 50 000 platser som också Centern medverkade till. Det var bra. Sedan gällde det den kvalificerade yrkesutbildningen. Det jag kritiserade Centerpartiet för i höstas, i samband med budgetpropositionen, var att man sade att man ville bygga ut den kvalificerade yrkesutbildningen, men man satsade inte på några platser. Nu har man medverkat till det. Det tycker jag är bra. Det skall ni ha beröm för. Det är bättre än ingenting, men vi vill ha mer. Och det hade varit ännu bättre. I det moderata budgetaltenativet säger vi klart och tydligt att vi satsar på skola, vård och omsorg. Men det som är avgörande för om vi skall klara skolan, vården och omsorgen i detta land är att vi också får fler människor i arbete. Det stora problemet i vårt land är ju att det blir färre och färre som har riktiga jobb, och det blir då också färre och färre som skall betala detta. Vi måste vända på steken så att vi får fler i arbete. Därför måste vi även se till att vi får tillväxt i industrin, i näringslivet, att vi får fler sådana jobb. Det är ju det som det handlar om.
Herr talman! Detta är nu den andra debatten i vilken jag försöker få svar från moderaterna. Nu har vi hört Ulf Melins första replik, och något svar kom inte. Nu har Ulf Melin bara en replik kvar. Nu skall det bli spännande att höra om Ulf Melin äntligen orkar samla sig till ett svar. Frågan är alltså: Hur mycket pengar satsar moderaterna i sitt budgetalternativ på undervisningen i skolan? Blir det nedskärningar? Hur är det egentligen med det? Den andra frågan var: Var skall ni göra de neddragningar som ni faktiskt redovisar när det gäller utbildning och universitet? Har ni gjort någon uträkning på det? Eller talar ni bara om att göra nedskärningar med miljarder utan att alls ha tänkt igenom hur det skall gå till? Det enda svar Ulf Melin gav var att fler skall ha jobb. Tänk att det svaret påminner mig om något. Det är precis det svar som socialdemokraterna brukade ge på den tiden då vi frågade dem hur de skulle finansiera sina stora löften. Genom fler jobb, sade de. Men det höll inte. Nu ger moderaterna precis samma svar och det är precis lika tomt bakom svaret. Det tycker jag inte verkar bra. Ulf Melin frågar också om jag gillar allt. Jag tycker att jag tydligt redovisade vad som skiljer Centerpartiet från Socialdemokraterna i utbildningspolitiken. Så det där var nog en sådan där debattanvisning som hängde med. Det var någonting man skall säga om man är moderat. Man skall ifrågasätta om Centerpartiet tycker något självt. Men det blev ju litet konstigt när jag precis hade använt en stor del av mitt anförande till att redovisa det.
Herr talman! Andreas Carlgren får förlåta mig, men jag tror inte att jag behöver ha några anvisningar om vad jag skall säga eller inte säga. Jag tror att jag är kapabel att tänka själv, och det tror jag att Andreas Carlgren faktiskt också är. Jag frågade om Centerpartiet står bakom allt i det här betänkandet, i del 1 och del 2. Är det någonting av det som står där som ni ogillar? Det Andreas Carlgren redogjorde för var sådana saker som vi tidigare har debatterat här i kammaren. Jag är väl medveten om att Centern då har haft en del andra uppfattningar. Sedan till detta med besparingar. Visst sparar vi på den kommunala sektorn. Vi sparar 7,7 miljarder kronor. Det kan man läsa var som helst. Men samtidigt får ju kommuner och landsting ett skatteutjämningsbidrag. Det är god centerpolitik, skulle jag tro. Man decentraliserar pengarna och sedan får kommunpolitikerna fördela dem. Jag kan lova Andreas Carlgren att Moderata samlingspartiet i varenda kommun värnar och satsar på skolan, vården och omsorgen. Däremot kanske vi säger nej till kommunala bolag och litet annat smått och gott, som man kan diskutera om kommunerna skall koncentrera sig på eller inte. Slutligen är det ändå så - det tror jag att även Andreas Carlgren inser - att vi måste se till att föra en politik i det här landet som medför att fler människor kommer i arbete. Det gör vi inte genom regleringar, skattehöjningar. Det gör vi inte genom att sända signaler om att det är bra med småföretag, men de skall förtidsinbetala momsen, de skall betala längre sjuklöneperioder och sådant. Det är fel politik. Man sänder fel signaler.
Herr talman! Nu erkänner i alla fall Ulf Melin att man skär ned drastiskt på bidragen till kommunerna. Det är väl ett framsteg. Men vad jag förstår direkt vilseleder Ulf Melin när han säger: Vi decentraliserar pengarna. Det är ju precis vad ni inte gör när det gäller skolan, det område vi nu diskuterar. Där centraliserar ni ju och förstatligar pengarna genom en nationell skolpeng. Ni talar fortfarande inte om hur den skall fungera. Ni talar inte ens en gång om hur mycket pengar det gäller. Jag har nu förstått att det undviker Ulf Melin nogsamt att svara på. Moderaterna vill inte ge föräldrarna och eleverna i Sverige besked om hur mycket pengar moderaterna tänker satsa på skolan. Det låter man naturligtvis bli att göra därför att man vill kunna påstå att man tycker att det är fel med nedskärningar, samtidigt som man fortsätter att göra nedskärningar för de kommuner som ändå skall ha pengarna för att kunna göra något av dem för skolan. När det sedan gäller utbildning och universitet erkänner moderaterna i sin motion att man gör stora nedskärningar. Men man redovisar inte där och inte här hur de nedskärningarna skall läggas ut. Man vill inte tala om sanningen. Men vi kommer att fortsätta att ställa de frågorna. Förr eller senare måste moderaterna svara på hur man gör nedskärningarna. Vi talar om vad vi står för. Det kommer att visa sig i den omröstning vi gör att vi står bakom betänkandet när det gäller utbildningen. Det gör vi, precis som jag sade, därför att vi känner att vi har fått stöd av en riksdagsmajoritet för saker som Centerpartiet länge har arbetat för, och det är vi stolta över.

Herr talman! När det gäller bostadsbidragssystemet som jag närmast tänkte beröra i det här anförandet finns det två stora problem, två stora fel. Det har vi varit medvetna om länge. Det har även företrädare för Centerpartiet och för Socialdemokraterna varit medvetna om länge. De fel som finns är införandet av de individuella inkomstgränserna och begränsningen av den bidragsgrundande bostadsytan. Framför allt är det dessa två saker som har orsakat problem. De problem som de har orsakat har vi fått redovisade i bostadsutskottet. Ingen är okunnig om dem. Vi vet att vissa hushåll har fått sina bidrag minskade med 2 500 kronor. Vi vet att 15 % av bidragshushållen har förlorat mer än 500 kronor i månaden. Det här gäller i synnerhet de hushåll där en av föräldrarna är hemma för att se till familjens barn eller är hemma därför att man är utan arbete. Det är ganska många som är utan arbete dessvärre. För dem är detta ett mycket stort problem. Många av dem tvingas gå från sina bostäder, tvingas flytta till en mindre lägenhet om de nu bor där det kan finnas någon sådan. Eller också tvingas de sälja sina hus. På många orter där det finns arbetslösa kanske man säger att man skall förkovra sig, att man skall skaffa sig mer kunskaper så att man kanske blir attraktiv på arbetsmarknaden. Även detta har till stor del omöjliggjorts för dessa hushåll genom konstruktionen av inkomstgränserna. Det här höll Centerpartiet och Socialdemokraterna med om när bostadsutskottet behandlade frågan för några månader sedan. I utskottets betänkande nr 14 sade man från majoritetens sida - som Centerpartiet och Socialdemokraterna representerade - så här: Enligt utskottets mening bör regeringen alltså i 1997 års vårproposition lämna riksdagen ett förslag till vissa regeländringar för bostadsbidragen, utformat så att effekterna för de hushåll som fått vidkännas väsentliga förändringar mildras. De nya reglerna bör träda i kraft redan under 1997. Det här blev ett tillkännagivande. Nu trodde vi inte riktigt på er. Vi sade att det är stor risk för att det inte blir någonting av det här, att de förändringar som genomförs blir för små, att de kommer för sent. Och vad hände? Ja, det ser vi nu när vi har vårpropositionen framför oss. Herr talman! Vi fick rätt i denna kritik. De regelförändringar som föreslås i vårpropositionen är ytterst marginella. De kommer inte att hjälpa de många hushåll som har haft bostadsbidrag, som är beroende av bostadsbidrag för att få en hygglig utkomst.

Där säger

Herr talman! Min uppgift är egentligen att tala om frågor som berör utgiftsområde 18 men tänker först ta upp några generella budgetfunderingar. Riksdagens revisorer skriver i sin rapport Miljövårdsarbetet och försurningen att Sverige varit framgångsrikt i det internationella arbetet mot försurningen, men när det gäller det nationella arbetet är det sämre ställt. Vi klarade inte att minska utsläppen av kväveoxider med 30 % till 1995. I dag släpper vi ut mer kväveoxider än vi importerar. Målet om att reducera utsläppen av ammoniak med 25 % till 1995 har vi inte ens börjat röra oss mot. Miljöhänsyn vägs mot andra intressen, och långsiktiga miljöproblem ställs mot dagsaktuella frågor som investeringar i infrastruktur, sysselsättning och tillväxt. Det beror på bristande förståelse för och erkännande av de miljöhot som finns. De hindren måste undanröjas. I vårpropositionen finns tecken på en förändring. Statsministerns tal om det ekologiskt hållbara samhället lyfts fram i t.ex. det ekologiska programmet för kommunerna och i omställningsbesluten i energifrågan. När det gäller infrastruktursatsningar fortsätter satsningarna på stora vägprojekt runt våra storstäder om än i något bantad version. Den regionala obalansen fortsätter utan något större stöd från statens sida för att minska det. Under 1996 minskade befolkningen i 19 län och växte i 5 län, alla i tätbefolkade regioner. Detta är inte rimligt när det gäller att skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Det som saknas i politiken och i de ekonomiska besluten är en ekologisk värdering. Dagens traditionella budgetsystem mäter inte miljöförstöringens kostnader, varken för gamla synder eller för tillkommande. World Watch Institutes årliga rapport om tillståndet i världen sade han: När verkligheten har sprungit ifrån de ekonomiska teorierna kan man inte förändra verkligheten. Man måste förändra de ekonomiska teorierna. Sverige som ett förhållandevis rikt land måste våga gå före och visa vägen i miljöfrågorna. En miljökonsekvensbeskrivning av alla riksdagsbeslut borde var lika självklar som att alltid belysa dem ur ett könsperspektiv. Nu går jag över till att behandla utgiftsområde 18 och börjar med litet kritik av den nya budgetprocessen. Utgiftsområde 18:s största utgift är kostnaderna för räntebidragen. Regeringen presenterar en utgiftsram för området men ger ingen presentation eller bakgrundsbeskrivning av posten för räntebidrag. Inte heller bostadsutskottets kansli eller ledamöter har under arbetet med utgiftsområdet kunnat få del av sådan information. Detta är anmärkningsvärt och odemokratiskt. Regeringen begär att utskottet och riksdagen in blanco skall ställa sig bakom den föreslagna utgiftsramen. Det är ett orimligt krav om man dessutom gör med 1998 års budget som med 1997 års, nämligen låter utgiftsramarna för de olika utgiftsområdena ligga helt fast. Regeringen måste skärpa beskrivningen av anslagsposterna, eller så får vårbudgeten bli ett mer övergripande dokument där utgiftsområdesramarna lämnas mera öppna. Så till den fråga som upprört mig mycket och som drabbat många människor hårt, nämligen bostadsbidragen. Skattereformen ledde till kraftigt höjda boendekostnader för alla, även dem som inte fick stora skattelättnader. Det skulle kompenseras med höjda barnbidrag och bostadsbidrag. Av detta blev inget. I stället blev bostadspolitiken en stor del av den pågående budgetsaneringen, som Centern och Socialdemokraterna nu genomfört. Kostnaderna för bostadsbidragen har reducerats med mer än 30 %, och barnbidragen har sänkts. Den undermåliga analys och konsekvensbeskrivning av förslaget som ledde till 1997 års regelsystem blev en chock för många hushåll. 42 000 hushåll förlorade mellan 500 och 2 500 kr per månad över en natt den 1 januari i år. Situationen var väl känd och belystes av flera hushållsekonomer. Efter en snabbutredning på Socialdepartementet och efter påtryckningar från oppositionen i bostadsutskottet tog till sist Socialdemokraterna och Centern ett utskottsinitiativ i frågan, där man ensidigt lämnar tillbaka bollen till regeringen att återkomma med förslag. Det är ett handlande som inte precis stärker riksdagens ställning gentemot regeringen. I utskottet fördes en intensiv debatt om när förändringen och de nya reglerna skulle börja gälla. Vänsterpartiet hävdade den 1 april, andra var inställda på den 1 juli. Olika regelförändringar diskuterades. Nu har vi resultatet: Förändringen gäller från den 1 november, och effekten är marginell. Av de 42 000 hushåll som drabbats värst förlorar fortfarande 39 000 hushåll 500 kr per månad eller med. De nya reglerna komplicerar ytterligare beräkningsgrunderna för bidragen och sägs - hör och häpna - ge ett fördelningspolitiskt rättvist resultat. Är det rättvis fördelningspolitik att först sänka bidragen med 30 % för att sedan göra en marginell förändring? Hela gruppen bostadsbidragstagare hör till de sämst ställda. Alla tillhör förlorarna om bostadsbidragen förändras och reduceras. De här två sakerna visar regeringens kamerala syn på budgetfrågor, visar att man inte inser behovet för de sämst ställda och att man saknar empati för de utsatta hushållen. 25 miljoner kronor lyckades Socialdemokraterna och Centerpartiet i bostadsutskottet få fram för 1997. Det är en politisk fjärt och ett pinsamt resultat det buller och bång som företrädare för s skapade när reglerna skulle ses över. Jag förstår om människor känner politikerförakt när aviserade förändringar får detta resultat. Analyser av den senaste regelförändringen är grund och saknar flera ingredienser. En bredare analys krävs för att förändringarna skall bli meningsfulla. Därför vidhåller Vänsterpartiet sitt förslag om en takregel fr.o.m. den 1 april som säger att ingen skall behöva förlora mer än 500 kr per månad på 1997 års regler. Finansieringen får ske med nedskrivningen av prognoserna för kostnaderna för räntebidragen, som enligt Boverkets prognoser minskar med 3 miljarder under 1997. En mer seriös analys genomförs av de nu gällande reglerna, och regeringen får i höstbudgeten komma med förslag till nya regler att gälla fr.o.m. 1998. Bostadspolitiken har havererat på många områden. Regeringen säger sig vilja återkomma i höst med förslag utifrån Bostadspolitiska utredningens betänkande. I vårpropositionen hittar man inga pengar för en förändrad bostadspolitik. Ansvariga ministrar är osynliga, inte minst här i dag, vilket är beklagligt men stärker bilden av att inget görs på det bostadspolitiska området. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 101.

Herr talman! I mer än ett års tid har vi åter och åter i bostadsutskottet och i den här kammaren diskuterat nivå och utformning av bostadsbidragsreglerna. Det var den 8 maj 1996 som beslut om nya bostadsbidrag med ikraftträdande den 1 januari 1997 fattades. I och med detta beslut förändrades i grunden det regelsystem som sedan 30-talet successivt byggts ut i form av ett familjestöd med syftet att ge ekonomiskt svaga hushåll möjligheter att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder. Familjestödet - för det var ett familjestöd - utvecklades sedan till att 1986 inbegripa målsättningen att hushåll med bostadsbidrag skulle kunna efterfråga en bostad där varje barn skulle kunna ha ett eget rum. Naturligtvis är den målsättningen mycket bra, inte minst under den tid när barnen går i skolan. Den målsättningen tycks, trots de nya reglerna, fortfarande ligga fast. Något annat har inte uttalats, men följande fråga inställer sig naturligtvis: Är den målsättningen med de nya reglerna om individuella inkomstgränser och ytbegränsningar i verkligheten möjlig i dag? Tyvärr innebär de nya reglerna ett negativt trendbrott när det gäller boendestödet till barnfamiljer. Sparivern har i det här fallet sprungit förbi förståndet. Från en nivå på ca 9 miljarder kronor 1995 till knappt 6 miljarder 1997 har en tredjedel av bostadsbidragsanslaget dragits in. Naturligtvis får sådant konsekvenser. Sverige drivs bort från hus och hem, trots att man använder de vackra orden om särskild omsorg för de ekonomiskt svaga hushållen. Det finns naturligtvis orsaker till att bostadsbidragen hamnat på en relativt hög nivå för vissa hushåll. Skatteomläggningen 1990/91 för vissa hushåll är en sådan förklaring. Nedtrappningen av de generella räntebidragen, höga produktionskostnader och höga hyror måste också självklart kompenseras med riktade bostadsbidrag. Tack vare rimliga bostadsbidrag har det varit möjligt för många småbarnsföräldrar att självmant välja en enklare livsstil och standard genom att minska sin arbetstid för att kunna vara hemma tillsammans med barnen under tidiga år. Med dagens regler om individuella inkomstgränser som grund för bostadsbidragen belastar en sådan familj inte alls den kommunala barnomsorgen, där kostnaden är kanske 60 000 80 000 kr per dagisplats och år. Och - hör och häpna - som tack får man lägre bostadsbidrag. Den här orättvisan drabbar också hushåll där en av föräldrarna studerar, arbetar deltid eller är ofrivilligt arbetslös. Behandlingen av dem som väljer att stanna hemma en tid medan barnen är små handlar naturligtvis om en medveten ideologi. Det avslöjade den propoosition som låg till grund för besluten i maj 1996. Vi kristdemokrater tror däremot att människor faktiskt är myndiga och hemma vid köksbordet klarar att bestämma hur de vill utforma sin vardag, utan pekpinnar. Detta gäller också hur hushållet förtjänar sina pengar. För oss är det också självklart att den samlade hushållsinkomsten skall vara grunden för bostadsbidraget. Vi efterlyser vidare bättre underlag och seriösa konsekvensanalyser av föreslagna regeländringar, innan besluten fattas. Likaså efterlyser vi en samlad bedömning av alla de indragningar som drabbat, ofta samma, grupper i samhället. Herr talman! Bostadsbidragen före den 1 januari 1997 innebar inte några begränsningar av den bostadsyta som kunde ligga till grund för bostadsbidraget. I praktiken utgjorde de hyresgränser inom vilka bidraget beräknades ändå en viss begränsning av kostnaden. Trots detta kunde bostadsbidrag, med tidigare regler, utgå för större bostadsytor än vad som kunde anses motiverat. Mot den bakgrunden bör bostadsbidragen reduceras något för de bostäder som ligger väsentligt över vad som kan vara normal ytstandard. Däremot kan inte gränserna för den bidragsgrundande bostadsytan sättas så snävt som riksdagens beslut i maj 1996 innebär. Efter en tidig analys av effekterna för hushållen av det nya regelsystemet och genom ett initiativ i utskottet ålades sedan regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till justering och kompletteringar till bostadsbidragsreglerna, och det snarast. Detta resulterade i att regeringen i vårpropositionen här och nu lägger fram förslaget till en garantinivå för ytnormen, med ikraftträdande den 1 november i år. Analysen av effekterna för hushållen visade vad som redan tidigare stod klart - i många fall helt orimliga konsekvenser. Vissa hushåll fick sina bostadsbidrag minskade med mer än 2 500 kr per månad. Hela 15 % av bidragshushållen förlorar mer än 500 kr per månad på de nya reglerna. Till stor del är det barnfamiljer som bor i egnahem utanför de större städerna som fått vidkännas stora minskningar. Propositionens lindringsförslag med en garantinivå för ytnormen är helt otillräckligt, och tidpunkten för ikraftträdandet den 1 november är på tok för sent. Radikala åtgärder i form av ett slopande av de individuella inkomstgränserna och betydligt generösare ytgränser borde kunna träda i kraft åtministone den 1 juli. Något annat är bara kosmetika. Herr talman! Hanteringen av de förändrade reglerna för bostadsbidrag ända sedan propositionen lades fram i april 1996 är en katastrof. Redan tidigt larmade vi från Kristdemokraterna om hur illa det skulle drabba redan utsatta hushåll. Att reglerna fick ogenomtänkta konsekvenser blev utskottet till sist överens om. Man blev också överens om att snabba åtgärder måste vidtas. Trots det står vi nu här i dag med ett förslag i kompletteringspropositionen som inte ens blev en tumme. Dessutom skall vi vänta till november på ett vidtagande av de här viktiga åtgärderna. Trots vetskapen om att människor får lämna hus och hem får mina vänner i bostadsutskottet, på regeringssidan med stöd av Centern, inte med sig sina partier i ärendet. Detta är tragiskt! Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 100.

Med de här minskningarna ger Knut Billing och Moderaterna sken av att man skulle kunna förbättra för boendekonsumenterna i vårt land. Han ger också sken av att han i egenskap av motionär och anhängare av Moderaternas program vill förbättra för en del barnfamiljer. Det kan i och för sig vara riktigt, men hur skall han finansiera detta med tanke på de här miljarderna i minskningar till denna sektor? Jo, han vill höja hyrorna för andra människor och kanske för dem som tycker att det är för dyrt att bo i en trea och som vill flytta till en tvåa - vilket med Knut Billings förslag kanske skulle bli lika dyrt som att bo kvar i trean. Vi kan konstatera att många ungdomar i dag har hamnat i strykklass; de har bekymmer, de har ekonomiska problem. Knut Billing vill slopa bostadsbidragen för alla ungdomar, vilket kanske innebär att dessa ungdomar får flytta hem till mor och far, om de har möjligheter till det. Talet om civilkurage och försöken att ge sken av att man vill åstadkomma förbättringar klingar egentligen ganska falskt när man hör Knut Billing. I förhållande till regeringen vill man under de tre kommande åren försämra vårt utgiftsområde med 12-13 miljarder kronor. Det är den verklighet som vi har att ta ställning till i de olika förslagen. Det är klart att jag som socialdemokrat inte är nöjd med den verklighet som vi lever i, dvs. att vi har tvingats att spara. Owe Hellberg tror över huvud taget inte på en socialdemokratisk regering. Egentligen är jag glad för att bostadsministern inte är här - det Owe Hellberg hade att tillföra den här diskussionen upplever jag bara som missnöje från en förgrämd politiker. Han har inte analyserat den verklighet som vi lever i. Han borde ju ändå inse att en socialdemokratisk regering under de tre tuffa år då vi varit i regeringsställning inte har gjort nedskärningar för att man vill jäklas med folk eller på grund av att man inte känner empati för människor, som han uttryckte det. Men det handlar ju om den krassa verklighet som vi har levt i under de här åren och som vi nu börjar få ordning på. Det innebär att vi nu kan börja diskutera bostadspolitikens roll i det framtida samhället, och det är en viktig uppgift för oss att göra det under hösten. Kristdemokraterna ger också sken av att vilja förbättra. Man kan naturligtvis diskutera teknik och olika varianter i bostadsbidragssystemet, som jag kanske inte heller är nöjd med. Men Kristdemokraterna vill förbättra för grupper av barnfamiljer genom att - också de - plocka bort från ungdomar. Kristdemokraternas utgifter på vårt område, som handlar om bostadspolitik, om räntebidrag och annat, ligger på 1⁄2 miljard mindre varje år under de tre kommande åren. Ändå ger man sken av att man vill förbättra på det här området.

Fru talman! Lennart Nilsson säger att han inte är riktigt nöjd med bostadsbidragsreglernas utformning men svär sig fri från problemet genom att säga att man är tvingad att genomföra den här politiken. Därmed tror han sig vara ursäktad. Så är det ju inte. Lennart Nilsson var lurad när vi behandlade dessa regler. Han är lurad, och han är uppenbart medveten om detta, men han förmår inte göra någonting åt det, och sedan vill han i stället diskutera någonting helt annat, nämligen hur hyressättningen skall förändras och vad det skall leda till. Det är en fråga som inte har med ärendet att göra, anser jag. Det får vi väl diskutera när vi får en budgetproposition med de förslag som kanske väcks på grundval av den bostadspolitiska propositionen. Vad det handlar om i dag är att det förslag till förändringar av bostadsbidrag som föreslås från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna är finansierat intill sista kronan. Det innebär att vi går tillbaka till att betrakta den samlade hushållsinkomsten som grund och går tillbaka till de gamla reglerna för bostadsyta. Det klarar inte Lennart Nilsson att få Socialdemokraterna att genomföra. Det är beklagligt. Han är lurad, och han hade ingen möjlighet att göra mig besviken, dvs. ändra sig.
Fru talman! Ibland önskar man att man i likhet med alla moderater aldrig gjorde något fel och alltid hade rätt och att det aldrig fanns några problem. Ibland finns det naturligtvis problem och brister som man inte omedelbart kan rätta till. miljoner mindre för 1998 än vad regeringens förslag innebär. Människor är inte dummare än att de begriper att det på ett eller annat sätt kommer att innebära problem. Det gäller minskningar av räntesubventioner och avskaffande av bostadsbidrag för ungdomar. Knut Billing talar om att lyckas. Han vill dölja vad man egentligen vill. Människor är klokare än så. Det visar de siffror som innebär att anslaget minskas med 2,4 miljarder under 1998. Därför går Knut Billings ekvation inte ihop.
Fru talman! Lennart Nilsson avstår nu från att diskutera det ärende som vi har att behandla. Jag förstår att han gör det. Det måste kännas pinsamt att återigen bli uppmärksammad på att man inte förmår att göra någon förändring av det förslag som så många barnfamiljer är drabbade av. Det är att beklaga att ni inte klarar av det, men så är det politiska läget. Socialdemokraterna klarar det inte. Fru talman! Det är bara att konstatera att det finns ett förslag som skulle kunna klara av detta. Det är nämligen det förslag som har lagts fram av Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, som återställer reglerna. Dessa barnfamiljer kan återigen känna någon form av trygghet.
Fru talman! Jag utgår från att hela debatten denna dag har handlat om utgiftsområden. Jag kan konstatera att det vi har att diskutera här i dag - det utgiftsområde som Knut Billing och jag pysslar med i bostadsutskottet - är att regeringen föreslår 2,3 miljarder mer under 1998 än Knut Billing. Därför går ekvationen inte ihop. Knut Billing ger sken av att föreslå förbättringar för de boende genom att minska anslaget med 2,3 miljarder. Dessutom vill han avskaffa alla bostadsbidrag för ungdomar under 29 år. Det är verkligheten.
Fru talman! Nej, Lennart Nilsson, jag är inte förgrämd. Jag är upprörd - upprörd över det usla förslag som ni lägger fram i denna fråga. Jag är upprörd över den dåliga analysen av hanteringen och upprörd över att Lennart Nilsson inte kan dra konsekvenser av det som har hänt på 90-talet. Det har man inte fått göra i den bostadspolitiska utredningen heller. Jag skulle vilja fråga Lennart Nilsson om det inte känns litet märkligt att ta ett utskottsinitiativ med så uselt resultat. Jag förstår varför när jag t.ex. hör Åsbrink prata om bostadspolitiken som en möjlig mjölkkossa i framtiden. De pengarna kan man använda inom andra områden. Då förstår jag Lennart Nilssons klena resultat. Jag anser inte att utskottsinitiativet var särskilt lyckat i det sammanhanget. Ni hade säkert kunnat avvakta till höstbudgeten med era förslag.

Fru talman! Sommaren nalkas, och det här är den sista debatt som vi riksdagsledamöter deltar i; det är väl därför som timmen är så sen. Det är också den sista debatt som gäller bostadsutskottets område. Men den sommar som vi går till mötes innebär också arbete. Den innebär studiebesök. Vi inleder t.ex. med att åka till Jämtland och på ort och ställe se på Sölvbacka strömmar. Miljöfrågorna hör också hemma i bostadsutskottet. Vi skall också besöka Skåne län för att se hur det har formats. Det är bra att vi åker ut i verkligheten. Fru talman! Vi arbetar alltså med många skiftande ämnesområden i bostadsutskottet. Därför är jag litet förvånad över att man bara har uppehållit sig vid ett område; det gäller både Moderaterna och Vänsterpartiet. Bostadsutskottet är ett intressant och givande utskott. Ärendena berör i hög grad människors vardag. Det gör att det också finns bekymmer när det gäller hur vi bäst skall lösa våra uppgifter. Omsorgen om våra medmänniskor måste hela tiden finnas med. Jag håller med om att det inte minst har varit bekymmersamt att ta ställning till en sänkning av bostadsbidragen. Ett enigt utskott ansåg att det måste göras en utvärdering av effekterna av de nya regler som trädde i kraft. Efter den utvärderingen, som också visade att vissa hushåll fick oacceptabla försämringar, beslöt vi att förelägga riksdagen ett betänkande där vi krävde en förändring av de beslutade bidragsreglerna, så att just dessa hushåll fick en förbättring. Vi ansåg att de nya reglerna borde träda i kraft redan under 1997. Nu ser vi resultatet i det här betänkandet. Tyvärr - jag skulle nästan kunna använda ett litet hårdare ord - har inte finansutskottet hörsammat vår begäran fullt ut. De förslag till förbättringar som regeringen har lagt fram träder visserligen i kraft under 1997 men så sent som under november månad. Det tycker inte jag är tillfredsställande. Även om regeringen därmed i formell mening har tillgodosett riksdagens begäran anser jag att de nya reglerna, som skulle träda i kraft under 1997, borde träda i kraft den 1 juli och inte, som nu föreslås i betänkandet, i november. Jag skulle faktiskt vilja ha en godtagbar förklaring till att det blev så. Men vi skall faktiskt vara rättvisa. När moderater och vänsterpartister står här handlar det bara om att bostadsutskottets förslag innebär att reglerna förändras under två månader 1997. Så är det inte. Även för 1998 och framöver blir det mer pengar. För 1998 finns det ytterligare 155 miljoner. Sammanlagt finns det ungefär 6 miljarder kronor för bostadsbidragen. Men trots det finns det all anledning att noga följa utvecklingen och göra en uppföljning och analys grundad på samtliga bidragshushåll. Det har jag påtalat i ett särskilt yttrande, och jag kommer naturligtvis att bevaka frågan. I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att ha en önskan. Måhända låter den litet moralisk. Anledningen till att vi fick lov att se över bostadsbidragen var ju att kostnaderna hade stigit så kraftigt. Och vi fick faktiskt en rapport från Riksförsäkringsverket som visade att det fanns människor som utnyttjade de s.k. systemen. Jag har en önskan att alla människor skulle kunna leva efter orden: Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder skola I ock göra dem. Då skulle vi slippa fusk och ett felutnyttjande av det bidragssystem som finns för att hjälpa människor. Då skulle det finnas mera gemensamma pengar att fördela på ett rättvist sätt, och vi skulle slippa en massa helt onödiga trätor här i riksdagen. Framför allt skulle människorna i vårt Sverige må mycket bättre. I det här betänkandet finns också förslag från partier som anser att vi skall ta av ungdomarnas bostadsbidrag och fördela det till andra grupper. Centerpartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att ungdomar skall ges förutsättningar att skaffa sig en egen bostad. Jag kan inte låta bli att jämföra med den lilla sommarfågel som har sitt bo utanför min bostad i centrala Uppsala. Vilket slit och tålmodigt jobb den hade med att bygga bo, att mata och att ta hand om sina fågelungar för att den när tiden var inne skulle kunna se till att de också kunde lämna boet. Det blev för trångt, men de var flygfärdiga, och de hade fått en bra start. Nu klarar de sig faktiskt riktigt bra. De står på egna ben, och de flyger med egna vingar. Så tycker jag att även våra mänskliga ungdomar skall ha det. De måste få ta ett eget ansvar. De skall stå på egna ben och flyga med egna vingar. Vi vuxna har ett ansvar att ge dem förutsättningar för det. Rubba inte den delen i bostadspolitiken! Fru talman! Den andra stora frågan som berör människors ekonomi inom bostadssektorn är naturligtvis fastighetsskatten. Vi har bl.a. under många torsdagar följt den demonstration utanför riksdagen som handlat om fastighetsskatten. Alla boendeorganisationer står också bakom kravet att man stegvis skall sänka fastighetsskatten i takt med att räntebidragen skärs ned. Från Centerpartiets sida har vi sagt att en sänkning av fastighetsskatten är en prioriterad fråga. Vårpropositionen visar att det finns utrymme för skattesänkningar för staten i budgeten efter 1998. Det utrymmet måste användas till vad det var ämnat för, nämligen skattesänkningar. Centerpartiet motsatte sig höjningen av fastighetsskatten till 1,7 %, som beslutades av socialdemokrater och vänsterpartister hösten 1994. Vi anser fortfarande att skatten skall sänkas, först till Ny taxering och höjd skatt har fått oönskade effekter, särskilt för fast boende i områden som är attraktiva för fritidshusboende. Centerpartiet anser att lokala taxeringsnämnder bör återinföras. Även på detta område är lokal och personkännedom ovärderliga för att man skall få ett rättvist system. Fru talman! När vi kommer tillbaka till riksdagen efter sommaruppehållet hoppas jag att vi ganska snart har att ta ställning till en proposition utifrån den bostadspolitiska rapporten. Vi behöver faktiskt få i gång ett byggande i Sverige. Många aktörer på bostadsmarknaden väntar på besked om hur bostadspolitiken skall formas i framtiden. Riksdagen måste ge klara signaler, såväl till byggnadsentreprenörer och organisationer som till de boende. Fru talman! Jag fick i dag i min hand en bok som får bli en del av min sommarläsning. Titeln är Bostadspolitik för tjugohundratalet. Återtåg och nya värden. Det skall bli spännande att läsa, så den packar jag ned i väskan. Med detta tackar jag kollegerna i bostadsutskottet och fru talmannen för detta år. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Rigmor Ahlstedt tycker att det är bra att vi beger oss ut i verkligheten. Det tycker jag också. Men verkligheten för bostadsbidragstagarna har gått Rigmor Ahlstedts näsa förbi. Folk tvingas faktiskt lämna hus och hem under 1997 på grund av de nya reglerna och på grund av att ni inte orkade göra någonting åt problemet, trots ett utskottsinitiativ. Det hjälper inte att det ramlar ned några kronor 1998. Rigmor Ahlstedt undrade varför det inte blev någon förändring från den 1 juli. Svaret är mycket enkelt: Ni har inte gjort någon sådan beställning från regeringen. Utskottsinitiativet innehöll ingen sådan beställning. Att tro att finansutskottet skulle ha större förståelse för bostadsbidragsproblemen än vad bostadsutskottet har är väl magstarkt och litet märkligt. Den sista punkten gällde den bostadspolitiska utredningen och dess förslag. Läs Boverkets utvärdering av den utredningen, så skall ni se att det saknas konsekvensanalys av skattereformens effekter, analys av den pågående budgetsaneringen och analys av läget för bostadspolitikens förutsättningar. Jag har tyvärr inte heller så stor tilltro till den, Rigmor
Fru talman! När man sitter i opposition är det lätt att inte hysa tilltro till någonting. Det är mycket lättare än att ta ansvar, och det har jag märkt många gånger när vi har debatterat, särskilt med Vänsterpartiet. Det lätt att skriva reservationer. Det är mycket svårare att försöka sparka sig fram. Jag håller med om att vi inte har lyckats fullt ut när det gäller bostadsbidragen, precis som jag sade. Jag hade velat ha ändringen från den 1 juli. Och det kanske var fel, det kan jag också erkänna, att vi inte gav den beställningen. Men glöm inte att vi faktiskt har fått igenom att det blir en ändring av bostadsbidragen även för 1998. Jag tycker att det låter litet lurendrejeri när man bara skjuter in sig på två månader.
Fru talman! Även år 1998 är det tyvärr 39 000 hushåll av de 42 000 värst drabbade som fortfarande har samma problem. Det blir inte bättre för dem efter 1998. Det är bara det att summan blir större därför att november och december inte kostar så mycket som hela 1998. Det är alltså ingen tröst och inget försvar, Sedan vill jag säga en sak till. Rigmor Ahlstedt förstod inte varför bostadsbidragskostnaderna ökar så mycket. Nej, det är just det - insikten om skattereformens betydelse för boendekostnaderna och den pågående budgetsaneringens effekter har Rigmor Ahlstedt inte tagit till sig. Hon förstår inte att de påverkar det här. Hennes lösning blir därför att vi får se till att sänka de kostnaderna, i stället för att göra någonting åt det grundläggande problemet. Sådana modeller måste vi faktiskt få kritisera och lägga fram reservationer mot för att föra politiken framåt. Så är det.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi nu utvärderar bostadsbidragen, ser över dem och följer utvecklingen mycket noga. Det är självklart att vi skall göra det. Men jag tycker att vi i bostadsutskottet blundar för Riksrevisionsverkets rapport. Vi vågar faktiskt inte säga rakt ut att människor faktiskt fuskar sig till bidrag i Sverige. Det tycker inte jag att vi kan ställa upp på.
Fru talman! Det är självklart att de förändringar av bostadsbidragsreglerna som finns i vårpropositionen och som Centern och Socialdemokraterna står bakom inte bara gäller i två månader utan även nästa år. De gäller tills de förändras nästa gång. Samma sak är det med det förslag som vi lägger fram, där vi föreslår ett ikraftträdande den 1 juli. Det gäller inte bara i år, utan det gäller tills vidare - precis på samma sätt. Sedan har vi frågan om barnfamiljerna. Där säger Rigmor Ahlstedt: Ni moderater vill ju avskaffa bostadsbidraget till hushåll utan barn. Ja, i valet mellan att bistå dem som har och uppfostrar små barn - fågelungar, talade Rigmor Ahlstedt om - och att bistå ungdomar har vi sagt att om resurserna är knappa är vi beredda att i första hand lägga dem på barnfamiljerna. Det säger vi öppet. Det står vi för. Rigmor Ahlstedt tycker inte det. Hon tycker att det är viktigare att lägga pengar också på de hushåll som inte har barn. Sedan var Rigmor Ahlstedt inne på fastighetsskatten. Hon sade att den vill hon minsann minska. Det är då intressant, fru talman, om Rigmor Ahlstedt också hade en avvikande mening i bostadsutskottet när vi behandlade vårpropositionen. Men det hade hon inte. Hon har ett särskilt yttrande. Vi andra, som verkligen vill göra någonting åt fastighetsskatten, har sagt ifrån. Vi har lagt fram en avvikande mening. Vi har sagt vad vi vill genomföra för förändringar. Hade Rigmor Ahlstedts tal här innehållit något större allvar hade det naturligtvis också avspeglat sig i en avvikande mening. Därför tror jag nog att Rigmor Ahlstedt får komma tillbaka. Då är hon hjärtligt välkommen att stödja förslag om att sänka och gradvis avskaffa fastighetsskatten.
Fru talman! Först vill jag tacka Knut Billing för det erkännande han ger till Centerpartiet och mig i bostadsutskottet i sitt första anförande. Det tycker jag var bra. Tack för det! Vad moderater, vänsterpartister och kd:are glömmer, tycker jag, är att ungdomar också är barn. De ingår ju i familjen. När det blir trångt hemma är det faktiskt skönt om även ungdomar lär sig stå på egna ben. Vi skall hjälpa dem att få den möjligheten i den situation de just nu befinner sig i. När det gäller fastighetsskatten använder vi oss kanske av andra medel från Centerpartiets sida. Har man följt debatten i dag kan man klart se att Centerpartiet kommer att lägga fram förslag om en sänkning av fastighetsskatten.